Herr talman! Jag är väl medveten om att man i Norrland behöver ha kombinationsjordbruk — med både jord och skog — och att detta är en förutsättning för jordbruket och skogsbruket i Norrland. För att kunna behålla jordbruket i Norrland försöker man också föra in andra kombinationsmöjligheter. Det är riktigt, som Gunnar Olsson säger, att vi inte diskuterar enskilda frågor i riksdagen, men den här principiella frågan möter jag i flera ärenden. Handläggningsgången är sådan att vi får yttranden från lantbruksnämnden och jordbruksdepartementet som söker tillgodose dessa principer och göra en bedömning utifrån jordbrukspolitiska synpunkter. Om jag ser tillbaka på den tid under vilken jag har varit ansvarig och handlagt dessa ärenden så finner jag att överensstämmelsen mellan de jordbrukspolitiska bedömningarna och de bedömningar som jag utifrån lagstiftningen har att göra som kyrkominister varit hundraprocentig. Det kan emellertid bli komplikationer i de fall stiftsnämnden är beredd att sälja ut en bit skogsmark eller en bit jordbruksmark för att ordna ett kombinationsjordbruk. Lantbruksnämnden kan då göra en prisbedömning och säga att man inte anser att priset är skäligt utan vill att kyrkan skall sälja till ett lägre pris. Därmed uppstår konflikt på grund av det avkastningskrav som kyrkan har. Dessutom finns det inom kyrkans område, som Gunnar Olsson känner väl till, två förvaltningar — stiftshämnderna som förvaltar skogen och pastoraten som förvaltar jordbruket. Det kan då uppstå olika bedömningar. Av det skälet kan man måhända komma i konflikt med de jordbrukspolitiska målen. Om ärendena går vidare kan en prövning ytterst göras både av jordbruksministern och av mig som kyrkominister.

Herr talman! Behovet att ha familjejordbruk är inte bara förbehållet Norrland, det är lika aktuellt i våra bygder i Mellansverige. Det är ju vårt partis policy att man i första hand skall satsa på familjejordbruk. Den konfliktsituation som civilministern hänvisar till — som ibland kan uppstå mellan å ena sidan lantbruksnämnden och å andra sidan de kyrkliga myndigheterna, i detta fall stiftsnämnden — finns klart dokumenterad på flera håll, inte minst i detta fall. Som civilministern väl känner till har just det här speciella ärendet blivit föremål för överklagande från den nuvarande arrendatorn, som vill förvärva fastigheten i fråga. Han har för övrigt arrenderat gården sedan den 14 mars 1977. Vidare har besvär över stiftsnämndens beslut anförts av Filipstads, Brattfors och Nordmarks församlingars kyrkliga samfällighet. Båda dessa överklaganden hamnade i slutet av förra året, om jag är rätt underrättad, i civildepartementet. Det finns, vill jag påstå, ett massivt stöd i Bergslagsbygden för att arrendatorn skall få köpa fastigheten i fråga till ett pris som kan accepteras av både stiftsnämnden i Karlstad och lantbruksnämnden i Värmlands län. Den här frågan har för övrigt väckt mycket stor uppmärksamhet. Massmedia har skrivit spaltmetrar om den, och man följer noga överklagningsproceduren. I besvärsskrivelsen från den kyrkliga samfälligheten för dessa tre församlingar hänvisar man till att arrendatorn är duglig och att han under den tid han har arrenderat fastigheten har byggt upp en bra djurbesättning och rationali serat verksamheten. Han är genom familjeband knuten till just denna bygd. Han har vidare fått en gedigen jordbruksutbildning på Lilleruds lantbruksskola, och han anses väl skickad att driva jordbruk. Jag tycker att detta är frågor som tränger sig på alltmer, i synnerhet i vetskap om att kyrkan är landets sjätte största skogsägare och har, som vi vet, ambitioner att bli ännu större. Kyrkan är vidare Sveriges största jordägare, och då är det viktigt att man från kyrkans sida bidrar till att vi får enheter bestående av jord och skog som ger bärgning åt människor som vill bruka jord och samtidigt äga skog. Jag hoppas att vi på denna punkt är eniga. Hur är det nu det sägs i bergspredikan? ”Samlen eder icke skatter på jorden — — —. Ty där din skatt är, där kommer ock ditt hjärta att vara.”
Herr talman! Jag har i rollen som kyrkominister inte att tolka dessa frågor efter Bibeln, utan efter den lagstiftning som här är fastlagd. Jag hoppas att det inte är några motsättningar mellan Bibelns anda och andemeningen i riksdagens lagstiftning. Jag vill bara kort säga att vi i sådana här fall har gjort en prövning enligt vilken vi till allra största delen har kunnat tillgodose både de jordbrukspolitiska målsättningarna och de avkastningskrav som kyrkan ställer. Då det har blivit komplikationer har det gällt priset. Om frågorna kommer upp, får det bli en jordbrukspolitisk bedömning och en bedömning från kyrkans sida av huruvida det beträffande priset är en så stor skillnad att man inte kan göra avkall på sina krav och gå med på en från jordbrukspolitisk synpunkt vettig sammanläggning. En sådan prövning sker individuellt, i varje fall. Jag lovar Gunnar Olsson att vi, även om det var tjocka handlingar i detta ärende, noggrant skall gå genom dem när de kommer och göra en avvägning i enlighet med intentionerna i vår lagstiftning.
Herr talman! Jag är tacksam för det sista beskedet från civilministern. Jag tar det som intäkt för att man vid behandlingen av de överklaganden som finns i departementet angående detta speciella ärende kommer att ta hänsyn till det massiva stödet i bygden för att arrendatorn skall få förvärva marken. Det här är just en sådan fråga där det finns denna konflikt mellan, som civilministern själv sade, å ena sidan lantbruksnämnden och å andra sidan stiftsnämnden. Jag hoppas att detta ärende blir något av ett pilotfall, som man verkligen synar noga, och att man tar stor hänsyn till den text och de formuleringar som finns i de båda överklagandeskrifter som jag har med mig här.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Gradin för svaret på min interpellation. Den svenska flyktingpolitiken skall stå i överensstämmelse med våra åtaganden enligt internationella konventioner. Vår grundinställning skall vara sådan att en flykting varken skall känna sig lockad eller behöva bli lurad att försöka vilseleda svenska myndigheter. De krav som vi skall ställa är att flyktingarna gör en ärlig redovisning då de får kontakt med polis och invandrarverkets personal. De som falskeligen utger sig för att vara flyktingar gör egentligen de riktiga flyktingarna en grav otjänst. Det är uppenbart att de riktiga flyktingarna, dvs. exempelvis politiskt förföljda människor, ytterst blir lidande när människor som är på flykt av ekonomiska skäl bluffar sig in över Sveriges gränser. De ekonomiska flyktingarna intecknar de kvoter vi har för sådana som bör få politisk asyl. De tär också på den grundläggande känsla av solidaritet som finns i vårt land, den som är själva förutsättningen för den svenska flyktingpolitiken. Som invandrarministern mycket riktigt uppfattat det, så har jag ställt interpellationen mot bakgrund av att antalet asylsökande som har kommit till vårt land har ökat kraftigt under senare tid och mot bakgrund av att många av de asylsökande har saknat giltiga inresehandlingar. Statsrådet Gradin nämner i sitt svar bl.a. att under år 1984 fick 4 200 utländska medborgare stanna i Sverige av politiska skäl. Men för att ge en mer fullständig bild av utvecklingsläget i Sverige, vill jag göra några kompletteringar. Den kraftigaste ökningen av antalet asylsökande skedde under den senare delen av 1984. Enligt de upplysningar som jag inhämtat uppgick det totala antalet till ca 12 000 personer, varav drygt 2 000 direktavvisades vid gränsen —- sedan polismyndighet beslutat om avvisning och anmält beslutet till invandrarverket, som i sin tur inte övertagit ärendet. Det var alltså närmare 10 000 personer som åberopade någon form av politiska skäl och blev s.k. väntare här i vårt land. Under de närmast föregående åren rörde det sig om ca 4 000 ”väntare” årligen. Den kraftiga ökningen av antalet asylsökande under år 1984 ger endast delvis utslag i sifferstatistiken över antalet beviljade tillstånd, som statsrådet Gradin redovisar i sitt svar. Det beror på att invandrarverket vid årsskiftet ännu inte hunnit fatta beslut i ett stort antal ärenden, eftersom ökningen under 1984 framför allt inträdde under den senare delen av året. Enligt vad jag har erfarit har invandrarverket nyligen gjort en prognos rörande antalet asylsökande under innevarande år och kommit fram till att det totala antalet asylsökande sannolikt kommer att ligga i intervallet 8 000-10 000 personer. Man räknar samtidigt med ett lägre antal direktavvisningar än under år 1984 — som förhoppningsvis var ett exceptionellt år, vilket vi dock med säkerhet inte vet. Invandrarverket räknar emellertid med att antalet asylsökande som blir ”väntare” kommer att ligga på mellan 7 000 och 9 000 personer. Det är visserligen ett något lägre antal än under förra året, men det allvarliga är att antalet är väsentligt högre än under tidigare år. Den stora ökningen av antalet asylsökande har också lett till kraftigt ökade balanser hos invandrarverket. Balansen beträffande oavgjorda ärenden ökade från drygt 8 000 i mars 1984 till över 14 000 i mars i år. Det är inte möjligt att få fram någon exakt siffra när det gäller asylsökande som väntar på slutligt beslut om huruvida de skall få stanna i Sverige eller inte. Men jag kan nämna att jag under hand fått uppgifter om att det för närvarande finns ca 2 000 personer i AMS olika ”väntar”-förläggningar, vilka ännu inte fått slutligt besked om huruvida de kommer att tillåtas stanna eller inte. Det är alltså här uteslutande fråga om personer som reste in under 1984, eftersom omhändertagandet av ”väntarna” från årsskiftet övertagits av invandrarverket. Det innebär också att det i dag totalt sett finns flera tusen asylsökande i vårt land som väntar på besked om huruvida de skall få stanna i Sverige. Det är då personer som väntar på att deras ärende skall utredas av polisen, som väntar på beslut av invandrarverket och som väntar på att regeringen skall pröva deras besvärsärenden. Vad ett så stort antal ”väntare”, som i många fall också väntat under en lång tid, innebär i form av påfrestningar för den enskilde och kostnader för stat och kommun har med tiden blivit alltmer uppenbart.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 Det är inte bara Sverige utan också många andra länder som har ställts inför detta problem. Förutom åtgärderna i USA, som jag nämnde i min interpellation, har nyligen även Västtyskland infört en straffavgift på inte mindre än 20 000 D-mark för det flygbolag som flyger en visumlös person till Västtyskland. Sveriges läge är dock något annorlunda. För att en sådan åtgärd skall få effekt borde det nog vara fråga om en samnordisk aktion. Jag pekade redan i den föregående interpellationsdebatten i november 1984 på vikten av att uppnå en likartad tillämpning av utlänningslagarna i Nordens länder och ett samråd beträffande flyktingkvoterna. När det gäller de eventuella effekterna i Sverige av en straffavgift måste man hålla i minnet att det endast är ett mindre antal av de asylsökande som reser in med flyg via Arlanda och åberopar politiska skäl i samband med inresan. Det torde inte röra sig om mer än 10-15 26 av totala antalet. Av dessa är dock de allra flesta viseringspliktiga. En straffavgift får ju ingen effekt beträffande viseringsfria. De viseringsfria som inreser åberopar normalt inte heller några politiska skäl i samband med inresan utan först någon tid därefter. Vi kan således inte vänta oss samma minskning i Sverige av antalet asylsökande som i USA. USA upprätthåller ju viseringstvång för medborgare i samtliga länder utom i Canada. Som jag påpekar i min interpellation skulle en straffavgift i Sverige kunna få väsentligt större effekt om den drabbade inte bara flygbolag utan även rederier. Den största effekten kan enligt min mening åstadkommas om man kombinerar åtgärden med ett utökat krav på viseringstvång. Det är således, herr talman, mot den här bakgrunden som jag har ställt den första frågan i min interpellation, nämligen om regeringen är beredd att införa någon form av straffavgift för flygoch färjebolag som till Sverige transporterar utländska medborgare, vilka saknar gällande viseringar. Som svar på denna fråga påpekar statsrådet Gradin att frågan bl.a. kommer att diskuteras vid ett möte med FN:s flyktingkommissarie i slutet av nästa månad. Vidare tillkännager invandrarministern att frågan tagits upp inom den europeiska luftfartsorganisationen ECAC.

Det innebär att jag nått ett väsentligt syfte med min fråga, och jag ber att få tacka för denna utfästelse från regeringens sida. I min andra fråga har jag tagit upp asylförfarandet vid gränsen. Jag frågade om regeringen var beredd att ändra gällande bestämmelser i sådan utsträckning att tillståndsprövning kan ske vid gränsen, där uppenbarligen ett ärende kan handläggas skyndsamt. Vi har många exempel på att snabba avlägsnandebeslut, som också verkställs beträffande dem som inte har tillräckliga skäl, är det absolut bästa sättet att hejda en invandringsström. Detta fick vi bekräftelse på förra året, när återsändandet av ett par pakistanska medlemmar av Ahmadiya-sekten ledde till att inresorna av denna grupps medlemmar upphörde totalt och med omedelbar verkan. Återsändande av några medborgare i Bangladesh ledde visserligen inte till att inresorna helt upphörde, men de ledde till en snabb och mycket kraftig minskning. Vad kan man då göra för att få ett snabbare förfarande? Detta gäller — som jag antyder i interpellationen — framför allt fall med uppenbart ogrundade asylsökningar. Att lägga beslutanderätten hos polismyndigheten utan anmälan till invandrarverket enligt 37 § i utlänningslagen strider mot rekommendationer av UNHCR:s exekutivkommitté och Europarådet — rekommendationer som Sverige varit med om att anta. Enligt dessa rekommendationer skall beslut fattas av en central utlänningsmyndighet och inte av polismyndighet. Att polismyndighetens beslut måste anmälas till invandrarverket i Norrköping medför normalt inte någon nämnvärd fördröjning av ärendet. Det påpekade också statsrådet i sitt svar. Ett stort problem har däremot varit att polisen på flera inreseorter under tider med mycket stor tillströmning inte hunnit tillräckligt snabbt utreda och fatta beslut ens i de klara avvisningsfallen. Möjlighet till verkställighet har därigenom gått förlorad, eftersom verkställighet inte längre varit möjlig till tredje land. Det är således, herr talman, detta problem som närmast har föranlett min andra fråga i interpellationen. Texten i nuvarande 33 och 34 §§ i utlänningslagen är vidare mycket restriktiv när det gäller möjligheterna till avvisning av den som åberopar politiska skäl. Det talas där om att skälen skall vara ”uppenbart oriktiga” eller kunna ”lämnas utan avseende”. Att en ytterst restriktiv tolkning är avsedd framgår också av förarbetena. Önskvärt vore att snabbt kunna avvisa även den vars politiska skäl enligt klar praxis är helt otillräckliga. I viss mån har så också skett i praxis. För att inte komma i strid med nämnda internationella rekommendationer måste ett sådant beslut fattas av invandrarverket. Problemet i dag är att besvärsrätt till regeringen då inträder, och därmed försvinner möjligheten till beslut som snabbt kan verkställas. Om man helt vill uppfylla rekommendationerna och inte införa något som strider mot svensk förvaltningsrätt skulle man kunna tänka sig att beslut i första instans fattas av invandrarverket regionalt med besvärsrätt till invandrarverket centralt. Jag är således då inne på det förslag som invandrarpolitiska kommittén, IPOK, förde fram i sitt betänkande, SOU 1983:29, om invandringspolitiken. IPOK påpekade att en regionalisering av en del av invandrarverkets verksamhet ”borde kunna ge ett bättre samband mellan utredare och beslutsfattare och därmed bättre beslutsunderlag och snabbare beslut”. Man skulle således kunna göra invandrarverket i Norrköping till besvärsinstans och låta delar av invandrarverket utlokaliseras till de platser som har den största inresandeströmmen. Därmed skulle, enligt min mening, passpolisen i praktiken kunna återfå sin tidigare möjlighet att avvisa vid gränsen i de fall ett ärende uppenbarligen kan handläggas skyndsamt, utan att först vänta på besked från Norrköping, som nuvarande bestämmelser föreskriver. Med hänsyn till de synpunkter som framfördes under remissbehandlingen av IPOK:s förslag har — som statsrådet Gradin nämner i sitt svar på min andra fråga — regeringen tillkallat en särskild utredare med uppgift att pröva asylförfarandet vid gränsen. I avvaktan på resultatet av utredningen är invandrarministern, enligt svaret på min fråga, inte nu beredd att föreslå någon förändring i den nuvarande ordningen. Denna avvaktande hållning föranleder mig att ställa denna följdfråga: Borde inte utredaren få tilläggsdirektiv att även utreda hur man kan genomföra en ordning som ger möjlighet till snabba beslut? De nuvarande direktiven går ju närmast i motsatt riktning, dvs. en minskning av antalet fall där beslut får fattas av polismyndighet med anmälan till invandrarverket och en ökning av de fall som måste överlämnas till invandrarverket med den mera långdragna handläggning som det då blir fråga om. Herr talman! Sedan invandrarpolitiska kommittén gjorde sin undersök ning har andelen som får stanna och som bedöms ha skäl enligt 3§ i utlänningslagen ökat, främst beroende på det stora inslaget av iranier, som ofta bedöms vara konventionsflyktingar. Enligt IPOK:s uppskattning var det cirka en tredjedel som hade skäl enligt 3§ i utlänningslagen. I dag har andelen ökat till uppskattningsvis 40-45 96. Men det är fortfarande en majoritet som får stanna med stöd av 6§ i utlänningslagen eller eljest på grund av politisk-humanitära skäl. Det senare har främst gällt personer från Libanon. Det finns således fortfarande starka skäl att ta bort 6 §, dock kombinerat med en mer generös tolkning av 3§ i utlänningslagen. Möjligheten att ge tillstånd av politisk-humanitära skäl måste dock behållas. Om vi mer strikt än i dag kan reglera invandringen av andra sökande än konventionsflyktingar borde detta leda till en minskning av antalet asylsökande. När det gäller personer med politisk-humanitära skäl — av typen inbördeskriget i Libanon — skulle man kunna ta upp en diskussion om det alltid är nödvändigt och lämpligt att bevilja tillstånd som invandrare, eller om man skulle kunna tänka sig temporära tillstånd i avvaktan på hur läget utvecklas. Under en stor del av år 1984 var det av såväl humanitära som praktiska skäl omöjligt att återsända någon till Libanon. Så skedde heller inte, vare sig i Sverige eller i andra västeuropeiska länder. Men i åtskilliga länder gav man inte tillstånd som invandrare, utan lät libaneserna — med eller utan formellt uppehållstillstånd — stanna så länge förhållandena var som mest kaotiska. I Sverige är något sådant praktiskt omöjligt i dag. Det skulle skapa alltför svårlösta problem när det gäller ansvar för omhändertagande m.m. om vederbörande skulle få ett temporärt uppehållstillstånd utan invandrarstatus. Men kanske det ändå skulle förtjäna att utredas hur man skulle kunna ordna ett hyggligt omhändertagande utan invandrarstatus i dylika fall? Jag menar, herr talman, att frågan i vart fall bör ställas. Självfallet kan temporära uppehållstillstånd inte ges för någon längre tid med hänsyn till barn och skolgång, m.m. Men det förefaller mig inkonsekvent att ge tillstånd som invandrare om man tror att det finns en hygglig chans att läget i hemlandet skall förändras inom en nära framtid och göra det möjligt för sökanden att återvända. Att i ett sådant läge inte ta något beslut alls, utan ”ligga” på ärendet, är också otillfredsställande, när man inte vet hur lång tid det kan komma att bli fråga om. Herr talman, sammantaget skulle de åtgärder som jag har pekat på i detta anförande förhoppningsvis kunna leda till en klar minskning av antalet asylsökande som saknar starka skäl, utan att vi för den skull skulle bedriva någon inhuman politik. Inhumant är det däremot ofta att återsända människor som väntat på besked i åratal.

Herr talman! Jag ber att få tacka för det kompletterande svaret. Jag är naturligtvis väl medveten om att man inte kan använda sifferstatistik för några särskilda prognoser. Men man bör ha en viss handlingsberedskap och vara beredd att möta oväntade situationer och förfoga över resurser för att kunna klara detta. Jag ställde frågan om inte utredaren borde få tilläggsdirektiv att utreda hur man kan genomföra en ordning som möjliggör snabba beslut i praktiken. Jag menar att tidsfaktorn är en del av rättssäkerheten. Vi har läst i massmedia att avvisning har skett av personer som har fått vänta upp till ett år eller kanske längre, om jag inte har läst dessa referat felaktigt. Det är upprörande att det skall ta så lång tid innan man får ett besked i frågan, om man får stanna eller inte i vårt land. Vi måste alltså se till att vi får till stånd en ordning som underlättar för människorna att klara den här situationen. Jag är självfallet medveten om att det här är mycket svåra frågor. De blir inte enklare om någon annan personal än polisens och invandrarverkets handlägger dem eller om man växlar mellan dessa båda personalkategorier. Dessa frågor är svåra hur man än beter sig. Jag är övertygad om att både polisens och invandrarverkets personal genom åren har skaffat sig en lång erfarenhet av den problematik som, enligt vad vi har noterat, i det här avseendet kännetecknat vårt land under de senaste åren och att de därigenom har skaffat sig allt bättre förutsättningar att bemästra situationen. Därför tror jag att ett närmare samarbete på platsen mellan dessa båda myndigheter skulle kunna utgöra en god lösning på problemen. När jag har läst statsrådet Gradins direktiv till utredaren har jag, som jag sade i mitt anförande, uppfattat det så att de går i rakt motsatt riktning. Man avser, om jag har förstått det rätt, att minska antalet fall där beslut får fattas av polismyndighet med anmälan till invandrarverket och att i stället öka antalet fall som måste överlämnas. Då blir det fråga om en mer långdragen handläggning. Det tycker jag är tokigt. Jag vill till detta också foga några andra kommentarer. Den som vill bosätta sig i Sverige måste på ett trovärdigt sätt förklara varför hon eller han saknar pass. Något annat slags invandring kan vi inte tolerera. Det är mot den bakgrunden jag gärna vill uttrycka min uppskattning av regeringens initiativ att göra en markering gentemot DDR. Det är bra, men det kunde naturligtvis ha kommit långt tidigare. Nu gäller det att se till att den förebyggande kontrollen på färjor och flyg blir effektiv. Vi måste vara observanta på att man kan välja andra vägar än transitresor genom DDR. Det har av referat i massmedia framgått att så kan ha blivit fallet. Man har t.o.m. utpekat ett särskilt land. Av de flyktingar som kommer till Sverige utgör de som bäst behöver den svenska hjälpen en klar minoritet. Det här förhållandet måste vi vända i sin motsats, så att de verkligt ömmande flyktingfallen får en chans att finna en fristad i Sverige. Det är viktigt att det är de verkliga flyktingarna som får komma hit. Det får inte vara så att vi accepterar en invandring till förmån för dem som har haft råd att betala. Jag har förstått att invandrarministern och jag är överens om att vi skall försöka vrida utvecklingen rätt. Av tradition har Sverige under lång tid påtagit sig ett större ansvar än övriga nordiska länder för såväl kollektivt överförda flyktingar som s.k. spontanflyktingar, även om flyktinginvandringen till Danmark under det senaste året ökat mycket kraftigt. Den harmonisering som enligt vad jag förstår trots allt är på gång borde kunna leda till en likartad tillämpning av reglerna. Det är också viktigt att såväl kvotflyktingar som spontanflyktingar får ett likartat mottagande oavsett vilket nordiskt land de kommer till. Regeringen bör därför öka sina ansträngningar med syfte att uppnå en likartad tillämpning av utlänningslagarna i Nordens länder och ett samråd beträffande flyktingkvoterna. Det är min förhoppning att de åtgärder jag nu har efterlyst i debatten kan tas upp i ett sådant sammanhang, så att vi kan få den önskvärda harmoniseringen. Jag skulle med anledning av svaret på den första frågan vilja fråga vad invandrarministern menar med rimlig tid beträffande sanktionsåtgärderna och vilken typ av åtgärder invandrarministern anser kan bli aktuella för Sveriges del. Jag menar att det vore lämpligt att försöka få till stånd åtgärder som är samordnade inom Norden.

Herr talman! Jag tackar för påpekandet att utredaren inte har ett så bundet mandat som jag har uppfattat att direktiven ger uttryck för. Det är bra att invandrarministern har gjort detta uttalande. Då kan vi förhoppningsvis vänta att de synpunkter som jag här har redovisat kan prövas i sammanhanget. Sedan får vi hoppas att det så snart som möjligt kommer ett förslag. Jag tror att frågan om tiden betyder väldigt mycket för den enskilde. Vi vet vilka scener som kan utspela sig när man efter ett verkställighetsbeslut tvingas rycka upp en familj som bott lång tid i Sverige. Det gäller att undvika detta. Jag tror att man kan åstadkomma mycket genom att koncentrera kvalificerad personal till inströmningsorterna. Om jag inte tar fel borde resultaten av försöksverksamheten ge anvisningar om att detta kan vara en riktig väg att gå; att satsa på en regionalisering av invandrarverket till de orter som har den kraftigaste inresandeströmmen. Då har man mer personal på plats som med samtal kan klara ut mycket av det som invandrarministern nämnde i sitt senaste inlägg. Därigenom skulle handläggningen underlättas. Invandrarministern sade att det inte är en minoritet som har det största behovet av den svenska hjälpen. Fortfarande har jag emellertid den uppfattningen, och invandrarpolitiska kommittén påpekade ju att det rörde sig om en tredjedel. I mitt anförande sade jag att andelen har ökat. Jag står dock fast vid att det fortfarande gäller en klar minoritet. Herr talman! Sammanfattningsvis skulle jag vilja slå fast att vad som rimligen bör vidtas för att strama upp den svenska flyktingpolitiken är följande: 1. Lagstiftningen stramas upp. Jag upprepar kravet på att 6 § tas bort och att 3 § kompletteras på det sätt som jag tidigare har redogjort för. Detta får bilda utgångspunkten för en harmonisering av den nordiska lagstiftningen. 2. Informationsinsatserna, såväl inom som utom Sverige, måste intensifieras. 3. U-landsbiståndet måste effektiviseras. Inriktningen bör omprövas. Riksrevisionsverkets förslag till åtgärder måste snarast genomföras. Jag redovisade detta i den föregående interpellationsdebatten i november. 4. En regionalisering av invandrarverket måste ske. Delar av verket bör utlokaliseras till platser med stark resandeinströmning. 5. Någon form av sanktionsmöjligheter måste införas mot transportföretagen i de fall dessa intransporterar utländska medborgare, vilka saknar gällande viseringar. Regeringen tvingas sannolikt att anslå ytterligare medel för mottagande av flyktingar och asylsökande, om det skall fungera väl. De nuvarande resurserna förslår inte särskilt långt, vilket snart kommer att visa sig. Det är nödvändigt att myndigheterna står väl rustade att ta hand om de utredningsuppgifter som väntar vid en kanske växande våg av hjälpsökande. Vi upplever just nu en tillfällig nedgång, men tillströmningen kan öka. Vi kan inte, som Anita Gradin nyss sade, lita på prognoser. Allt kan hända. En ökad tillströmning blir den troligaste följden, om vi inte stramar upp flyktingpolitiken.

Herr talman! Jag är medveten om att det finns en förordning av ungefär samma innebörd i Danmark, men det pågår en debatt om ändringar i den riktning som jag antydde. Det är också riktigt att riksdagen har fattat beslut om bibehållande av 6 §, men vi moderater har reserverat oss till förmån för att 6 § skall avskaffas. Det är viktigt att det klarläggs att vi även vill få till stånd andra ändringar, som skall sättas i relation till det som vi nyss har talat om. I ett ekonomiskt läge där även regeringen har börjat inse vikten av långtgående besparingar, begränsningar av kommunernas finansiella utrymme m.fl. åtgärder, kan vi inte garantera oförändrade resurser för invandrarpolitiken. Jag har många gånger tidigare påpekat detta och hävdat att det är nödvändigt att mera strikt än vad som under senare år har varit fallet reglera invandringen när det gäller andra hjälpbehövande än konventionsflyktingar. Som en särskild markering av att så har blivit fallet kan ett borttagande av 6 § utlänningslagen bli aktuellt, också oavsett de praktiska fördelarna av en sådan åtgärd. Det var viktigt för oss moderater att slå fast detta i samband med det fattade riksdagsbeslutet. Samtidigt sade vi att lagens 3 § bör tillämpas så generöst som möjligt, utan att paragrafens överensstämmelse med Gen&vekonventionen går förlorad. En del av dem som nu beviljas tillstånd med stöd av 6 § bör på så sätt kunna få stanna enligt 3 §. För övriga som i dag hänförs till 6 § och som inte kan omfattas av en generös tolkning av 3 § bör det finnas en begränsad möjlighet att beviljas tillstånd genom ändring i utlänningslagens 31 §. Denna bör ändras så, att hänvisningen till 6 § utlänningslagen utgår och att det i stället framgår att tillstånd får beviljas om det är motiverat av politiskt humanitära skäl eller eljest humanitära skäl. Det senare kan t.ex. gälla personer som avses i den s.k. OAU-konventionen. Vårt förslag innebar således att den nuvarande rätten för den enskilde att få stanna när sådana skäl som avses i utlänningslagens 6 § föreligger ersätts med en möjlighet för myndigheten att bevilja tillstånd i den utsträckning som mottagningsresurserna medger detta. Då blir det en mer rationell ordning än nu. Den nuvarande ordningen innebär ju att undantagsklausulen om särskilda skäl måste användas för att reglera denna typ av invandring. 6 § utlänningslagen har med rätta kritiserats för denna sin utformning, främst när det gäller undantagsklausulen. Det har varit ett ytterligare skäl för oss att yrka att paragrafen skall avskaffas. När man får denna kompletterande redovisning av vårt förslag förstår man att detta ligger närmare de åtgärder som övervägs både i Danmark och i Norge. Jag tror inte att det med vår uppläggning av utlänningslagen skall vara så stora svårigheter förenade med en angelägen harmonisering på detta område som statsrådet menade skulle vara fallet.

Herr talman! I detta betänkande från utbildningsutskottet behandlas anslagen till grundskolan och därmed sammanhängande frågor. Jag vill börja med att yrka bifall till de reservationer som moderaternas företrädare i utskottet finns med på. Så övergår jag till att kommentera några av dem — andra kommer sedan att tala för övriga reservationer. Regeringen föreslår i årets budgetproposition att-de nu statligt reglerade skolchefstjänsterna skall kommunaliseras. Den enda reglering som regeringen anser behövlig i fortsättningen är att det skall finnas en skolchef i varje kommun. Därmed försvinner nuvarande möjlighet att fastställa vilken behörighet innehavaren av en sådan tjänst skall ha. : Vi biträder inte regeringens och utskottsmajoritetens förslag. Dagens krav på att en skolchef skall ha lärarerfarenheter anser vi skall finnas kvar. Vi gör det med tanke på det stora ansvar för den pedagogiska utvecklingen i kommunen och för hur skolans resurser används som en skolchef har och kommer att ha. Vi yrkar därför i reservation 1 avslag på propositionen och förordar ett bibehållande av statligt reglerade skolchefstjänster. Som en följd härav yrkar vi i reservation 3 att statsbidrag för dessa även fortsättningsvis skall utgå. Den besparing för statskassan som regeringen velat åstadkomma kan i stället göras genom en generell sänkning av statens bidrag till skolledningsorganisationen, vilket vi i reservation 4 föreslår att regeringen skall meddela Herr talman! Skolminister Bengt Göransson ägnar en stor del av inledningsavsnittet till årets budgetproposition åt sin syn på frågor rörande den s.k. utslagningen i grundskolan och åt vissa förslag till åtgärder för elever med svårigheter. Vi hälsar många av förslagen med tillfredsställelse. Sent omsider börjar det tydligen gå upp för socialdemokraterna att det är kunskapsförmedling och färdighetsträning som är det främsta målet för arbetet i skolan. Den nedvärdering av kunskap och kompetens som framför allt utmärkte 1960 och 1970-talens skolförändringar drabbade alla elever, men i särskilt hög grad dem som var mest sårbara. Det har nu tydligt visats att skolans kunskapsmål inte kan ersättas av eller jämställas med andra mål. Gör man det uppnår man inget av dem. Sociala mål kan bara nås genom rätt ställda krav i kunskapsförmedlingen. I inledningen säger skolministern: ”Den självklara utgångspunkten för att hävda allas rätt till kunskap är uppfattningen om allas lika värde. En utbildnings-, forskningsoch kulturpolitik som utgår från allas lika värde måste samtidigt ha sin grund i insikten om att alla människor är olika. Denna insikt måste innebära ett hänsynstagande till varje människas eget sätt att söka förverkliga sina ambitioner.” Det är ord som skulle kunna vara hämtade ur en moderat partimotion. Men i fortsättningen gör skolministern en ologisk, eller snarare ideologisk, socialdemokratisk kullerbytta genom att sjunga den sammanhållna grundskolans lov. Hans resonemang går inte ihop. Accepterar ni socialdemokrater att alla människor — elever — är olika? I så fall måste ni också acceptera det verkliga förhållandet att människor — elever — inte är olika värda bara för att de vill utvecklas olika. Gör ni det? Vi moderater hävdar bestämt att en av orsakerna till den s.k. utslagningen i grundskolan är just det sammanhållna högstadiet. Vi framhåller i vår partimotion att skolan i dag inte kan ta nödig hänsyn till varje elevs anlag och intressen. Det märks tydligast på högstadiet. Tonåringar med växande insikter om vad just deras intressen är kan inte hållas samman i klasser med minimalt utrymme för hänsyn till personlig egenart. Försöker man med det revolterar tonåringen genom att tappa intresset för skolarbetet — ordningen störs. Därmed minskar inte bara skolans förutsättningar att stimulera utvecklingen av den enskildes personliga anlag utan också dess möjligheter att till alla elever förmedla en gemensam kunskapsbas. Vi anser att större valmöjligheter är det bästa sättet att stimulera den enskilda elevens studieintresse. Valmöjligheterna bidrar till att förebygga utslagning. Trots dessa ideologiska skillnader i synen på undervisningens utformning i grundskolan är vi beredda att acceptera regeringens förslag för att motverka utslagningen. Vi är dock medvetna om att dessa förslag inte kommer att ge tillräcklig effekt jämfört med de förslag vi motionsledes har väckt. I några fall vill vi hävda en annan mening än den regeringen för fram i sitt åtgärdspro gram. Framför allt gäller detta synen på anpassad studiegång och på befrielse från skolgång. Vi anser i motsats till regeringen och utskottsmajoriteten att möjligheterna till skolgångsbefrielse skall finnas kvar som en sista utväg, om alla andra åtgärder har misslyckats — inte minst genom att vägarna tillbaka till utbildning på det sättet hålls öppna. Detta har vi utvecklat i reservation 7. I reservation 8 understöder vi visserligen regeringens förslag att bibehålla den anpassade studiegången, men vi vill utöka möjligheten att variera den genom att öppna vägar för en förlängd lärlingsutbildning som elev kan påbörja efter årskurs 8. Herr talman! Det är svårt för dem som inte är insatta i utformningen av statsbidraget till grundskolan att skilja mellan dess olika delar i form av basresurs, förstärkningsresurs och tilläggsbidrag. Jag skall inte ge mig in på att förklara skillnaderna. Jag nöjer mig med att konstatera att man i många — väldigt många — skolor har valt att använda en del av förstärkningsresursen till att skapa mindre undervisningsgrupper om 20 elever. Det omvittnas samstämmigt från de skolor som valt en sådan lösning att den har fungerat utomordentligt väl. Den har skapat en bättre studiemiljö och ett lugnare arbetsklimat, som har varit gynnsamt inte minst för de oroliga och okoncentrerade eleverna, som från början kanske haft en svag studiemotivation. Till vår förvåning finner vi att skolministern — med stöd av utskottsmajoriteten — helt enkelt vill förbjuda skolorna att använda denna möjlighet som visat sig vara till så god hjälp för elever som behöver extra stöd i sina studier. Det finns enligt vår mening ingen som helst anledning för regering och riksdag att ingripa i den lokala bestämmanderätten i det här avseendet. Det är att underkänna lärarnas kunnande och ambitioner att på det här sättet försöka mästra dem. Tvärtom anser vi att möjligheterna för de enskilda skolorna att använda statsbidraget på ett friare sätt bör öka, vilket vi framför i reservation 10. Herr talman! Det är angeläget att skolan ges allt stöd i arbetet med att följa upp varje elevs prestationer. Regeringens ambitioner att skapa ett kontrollsystem för hur eleverna faktiskt tillgodogör sig utbildningen skulle ha varit trovärdigare om socialdemokraterna inte samtidigt vore så klart inriktade på att avskaffa betygen.

”Har jag klarat mig bättre den här gången? Märks det att jag har tränat?” De frågorna måste eleverna få ordentliga svar på. Eleverna måste kunna se att det lönar sig att arbeta extra. Om den egna insatsen aldrig ger ett synligt resultat drabbas man lätt av en känsla av uppgivenhet. Detta som kommentar till vår reservation nr 12. Med detta vill jag, herr talman, återigen yrka bifall till de moderata reservationerna.
Herr talman! Låt mig börja med att säga att jag blev litet konfunderad när jag lyssnade på Birgitta Rydle. Hon började med att säga att vi på 1960-talet hade en så väldigt dålig skola i det här landet. I nästa andetag säger hon att man på högstadiet, enligt moderaternas syn på saken, skall ha precis det system som man hade i slutet av 1960-talet, då man hade ett mycket stort antal linjer där barnen på ett mycket tidigt stadium sorterades. Detta får jag inte riktigt att gå ihop. Från centerns sida har vi slagit fast att grundskolan är en medborgarskola. Den har till uppgift att ge alla barn goda baskunskaper. Att kunna läsa, skriva och räkna är grunden för allt arbete i skolan och senare också i vuxenlivet. Jag tror att allt fler blir medvetna om hur viktigt det är med ett allsidigt och väl utvecklat språk. Det är bland det allra värdefullaste skolan kan ge sina elever — för att de skall kunna fungera inom skolan, ute i yrkeslivet och även i samhällsarbetet. Det har i undersökningar visats att de barn som på ett mycket tidigt stadium inte har den rätta stimulansen för språkinlärning och språkförståelse redan från början har ett handikapp som det under skolans gång är mycket svårt att göra något åt. Därför tycker vi att det är mycket bra att regeringen nu förstärker svenskämnets ställning i skolan. Det finns ytterligare några punkter där vi från centern genom årens lopp har ställt krav som vi tycker att vi har fått tillgodosedda. Vi har drivit frågan om ett nytt statsbidragssystem i flera år, och nu ser vi av budgetpropositionen och av vad som hänt att man har tagit ett steg i rätt riktning. Detta blir naturligtvis mycket viktigt framöver, och jag skall återkomma till det. Vi har också fått gehör för våra krav på att reglerna för hemspråksundervisningen skall skärpas, så att den här gruppen elever skall kunna få ett kvalitativt bättre utbyte och för att varje elev skall kunna få den undervisning man har rätt att ställa krav på. Vi har också hälsat med tillfredsställelse att regeringen nu har föreslagit ett samlat program för skolledarutbildningen. Skolledningen är en viktig del av grundskolans uppgifter. På ytterligare ett område har regeringen nu bytt fot, även om det bara är till hälften. Av besparingsskäl drogs bidraget till korttidsvikarier in. Alla vet vi att det har skapat mycket stora problem ute i skolorna. Vi har varit överens om att barnen skall garanteras ett visst antal dagar i skolan med undervisning. Ett av de viktigaste redskapen i undervisningen och kunskapsinhämtandet är naturligtvis läraren. Som jag sade har regeringen nu backat, men det är bara ett halvt steg tillbaka som man har tagit. Endast 80 miljoner av det tidigare beloppet till anställning av korttidsvikarier återförs. Utbetalningen av statsbidragen har också förändrats, vilket innebär en ytterligare minskning för kommunerna. Till det kan läggas skolchefstjänsternas kommunalisering. Detta betyder att regeringen övervältrar en stor del av kostnaderna på kommunerna. Enligt vårt resonemang är det viktigt att vi i detta läge återför dessa 80 miljoner till kommunerna och lägger dem på förstärkningsresursen. Vi säger också att regeln att fasta vikarier bara får anställas upp till 3 90 av kommunens lönesumma bör tas bort. Vi har fullt förtroende för att man lokalt kan bedöma de pedagogiska effekterna, och en sådan ändring skulle förenkla mycket för kommunerna. Jag sade tidigare att vi har krävt — och förväntar oss — ett nytt system för statsbidrag till grundskolan. Som vi alla vet minskar elevunderlaget — och nu går det fort. Den senaste undersökning som har gjorts visar att antalet barn mellan 0 och 15 år kommer att minska med 100 000 från 1983 till år 2000. Fram till år 2025 kommer det att bli ytterligare en minskning med 200 000 barn. Detta är prognoser gjorda på en ganska optimistisk bedömning av antalet födslar i landet. Om vi räknar med att varje kvinna i snitt inte föder mer än 1,4 barn — vilket inte alls är otroligt — kommer siffrorna för minskningen av antalet barn att stiga ytterligare. Vad innebär då detta? Jo, att vi kommer att få mycket stora problem att behålla våra skolor. Detta är inget fenomen som i första hand drabbar glesbygdskommunerna. I den tidigare nämnda utvärderingen av framtiden har det visat sig att det, utöver glesbygden, är industriorterna som drabbas. Jag kommer från ett län med just den typ av industriort som till följd av strukturförändringar under årens lopp har tappat ett mycket stort elevunderlag. Jag bori ett län som framöver kommer att få mycket stora svårigheter. Vi vet att minskningen av elevunderlaget också innebär en övertalighet på kompetenta, utbildade lärare. Naturligtvis kan ett förändrat statsbidragssystem ge kommunerna större möjligheter att behålla de mindre skolenheterna — men nu är det bråttom. Därför har vi i år, genom omprioriteringar, avsatt en summa som skall fördelas av länsskolnämnden för att skapa förutsättningar för kommunerna att kunna bevara mindre skolenheter. Ute i kommunerna är det mycket smärtsamt när en skola kanske måste stängas. Varje gång som en skola hotas av nedläggning rivs det upp en storm av känslor. Det är inte på alla ställen som det är möjligt att få stöd av människor som har goda utförsgåvor, som fallet var när det gällde Adolf Fredrik. Herr talman! Trots allt vad som sägs i många gånger vulgära debatter om skolan, har vi i Sverige en bra skola. Jag har över 25 års erfarenhet av politiskt arbete med skolfrågor, från en mycket liten kommun över till en stor kommun och så i detta hus. Jag har kunnat följa utvecklingen, dels såsom politiker, dels såsom mamma och nu såsom mormor. Vi har i Sverige en bra skola med utmärkt kompetenta och utbildade lärare. Vi har goda resurser. Det gäller för oss att använda dem på ett så effektivt sätt som möjligt. Men ingenting är så bra att det inte kan bli bättre. Av våra reservationer framgår vårt sätt att se på prioriteringarna. I ekonomiskt kärva lägen kan man inte räkna med några nya friska pengar för saker som man skulle vilja genomföra. När man gör dessa prioriteringar, är det därför viktigt att se var behoven finns och var pengarna gör mest nytta. Med denna utgångspunkt har vi gjort våra omprioriteringar. Vi tycker att det är riktigt att avskaffa anslaget till samlad skoldag. Det föreslår vi i en reservation tillsammans med moderaterna, även om vi använder pengarna på litet olika sätt. Moderaterna vill göra en besparing, medan vi vill använda pengarna för att förstärka undervisningsdelen i skolan. Vi har sagt oss att detta är ett anslag, som inte betyder särskilt mycket för kommunerna. Men när man avskaffar det, bör man även ta bort de regler som är utformade kring det. Kommunerna bör själva få avgöra i vilken omfattning och hur den samlade skoldagen skall vara utformad. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till reservationerna 20, 22, 25, 28 och 30 samt i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag har gått i skola under 1960 och 1970-talen, men jag hoppas ändå, trots att jag har hört moderaternas analys av den tidens skola, att jag skall klara av att hålla detta anförande. Birgitta Rydle gav nu moderaternas recept på den universalmedicin som de har för grundskolan. Moderaterna vill lösa problemet med utslagningen i grundskolan genom att införa ökad skolgångsbefrielse, genom att slänga ut eleverna från skolan. Systemet med anpassad studiegång utvecklas ännu mer genom att man inför en förlängning av lärlingsutbildningen. Införandet av 20-grupper är en universalmedicin, enligt moderaternas och folkpartisternas recept. Birgitta Rydle var i sitt anförande påpasslig nog att inte välja att förklara statsbidragskonstruktionen. Det var nog tur. Om hon hade gjort det kanske hon hade upptäckt att det enligt den konstruktion som finns i dag faktiskt är möjligt att undervisa i ännu mindre grupper än 20 i skolan. Jag skall försöka förklara statsbidragskonstruktionen så att ni får se hur falskt detta bud om undervisning i 20-grupper är. fr.o.m. 1978 infördes en förändring av statsbidragssystemet i grundskolan. Anslaget uppdelades i basresurs resp. förstärkningsresurs. Den största delen av anslaget, basresursen, fördelas till en kommun efter elevantal.

Det är alltså förstärkningsresurserna som skall fördelas efter behov mellan rektorsområdena. En sådan behovsorienterad fördelning skall befrämja uppnåendet av likvärdighetsmålet, så att skillnader inom kommunerna utjämnas. Olika undersökningar visar att kommunerna endast i begränsad omfattning följer de av riksdagen beslutade fördelningsprinciperna. Därigenom minskas förutsättningarna för att man skall kunna uppfylla likvärdighetsmålet. Är det inte på detta sätt, Birgitta Rydle? Herr talman! Betecknande för vpk:s utbildningspolitiska arbete, och då särskilt när det gäller grundskolan, är en medveten satsning på ett enhetligt och likvärdigt skolsystem. Det är därför naturligt att vi i våra initiativ till riksdagen särskilt tar upp de problem som uppstår när enhetlighet och likvärdighet sätts ur spel, när elever i skolan behandlas icke-enhetligt och olikvärdigt. De minskade anslagen till skolmåltider och läromedel ute i kommunerna är exempel på när enhetligheten hotas. Vi kunde i går se klara exempel på detta i TV-programmet Svar direkt. Här gavs exempel på hur det görs försök att upprätthålla enhetligheten genom att kyrkan och Lions Club gör insamlingar för läromedel till grundskolan i kommuner. Jag anser inte att sådana åtgärder är så garantigivande att vi lugnt kan sitta här i riksdagen och låtsas som om enhetligheten består i vårt skolsystem. Vi anser att alla barn och ungdomar i Sverige har rätt till en enhetlig utbildning, oavsett var de bor i landet: oavsett om de bor i Danderyds eller Eda kommun, oavsett om de är pojkar eller flickor och oberoende av föräldrarnas inkomst. Den obligatoriska skolan skall med andra ord vara tillgänglig för alla på ett enhetligt sätt. Den andra principen som jag nämnt, om en likvärdig skola, innebär att man erkänner alla elevers rätt till bildning. Eleverna kommer till skolan med olika förutsättningar. I sina hem har de i olika omfattning fått tillfälle att umgås med böcker eller på annat sätt lära sig sådant som skolans undervisning bygger vidare på. Under skoltiden har olika grupper av föräldrar olika möjligheter att hjälpa och stödja barnen. Olika barn behöver dessutom olika mycket hjälp och stöd. Lägger man in den karakteristik i de två principerna om enhetlighet och likvärdighet som jag nu gjort, inser man snart några intressanta förhållanden, som åtminstone borde leda till en viss eftertänksamhet. För det första: De två principer som jag här har talat om är inte oberoende av varandra. Det går exempelvis inte att urholka tillgången på läromedel utan att det går ut över bildningsrätten. Om rätten till bildning via skolan skall ses mot det faktum att barn har olika förutsättningar när de går in i skolsystemet, och för den delen också verkar i detsamma, befordras ju inte principen om enhetlighet genom att en del elever utsätts för s.k. anpassad studiegång. Visserligen accepteras vid en sådan åtgärd kanske det faktum att vi kommer från olika förhållanden. Men vad man gör är att man anpassar eleven efter det främlingskap som skolan betyder för honom eller henne. Det är ju inte studiegången baserad på en bildningsrätt via skolans verksamhet som anpassas i ett sådant fall. För det andra: Skolan har viktiga kunskapsförmedlande uppgifter. Men den avgörande frågan, sett i perspektivet av enhetlighet och likvärdighet, gäller vilket bildningsideal som skall prägla skolans verksamhet. Den s.k. kunskapsrörelsen är i dag ganska torftig och ensidig. Den kunskap skolan förmedlar måste stå i direkt kontakt med den verklighet i vilken eleverna lever och tvingas leva i. All kunskap är inbäddad i ett sammanhang, som styr valet av vad som förmedlas och hur detta förmedlas. Det är mycket viktigt att ha detta klart för sig. I dag är detta sammanhang i allt väsentligt hämtat från andra omständigheter än dem där merparten av t.ex. arbetarbarnen gjort sina erfarenheter. Om inte skolans val av kunskaper väljs så, att de grundar sig på de erfarenheter som också barn från arbetarhem har, leder detta till att just själva kunskapsvalet blir en del i en utslagningsprocess. De barn för vilka stoffet är fftämmande misslyckas och upplever leda och meningslöshet. Ofta lär de sig just att de inte kan lära sig, att de är sämre. Detta innebär dock inte att skolan av den anledningen skall sluta att ta sitt ansvar för bildningen. Det som sagts innebär inte att jag instämmer i den kör som talar om att ”praktiskt begåvade barn” skall slippa skolans ”teoretiska undervisning”. Jag menar inte heller att man löser problemen genom att föra in mer av s.k. vardagskunskaper i skolverksamheten. De kunskaper människor behöver i vardagen, måste människor få lära sig just i vardagen. Man kan fråga sig hur den vardag egentligen ser ut, där människor inte kan få lära sig det de behöver för att just klara av vardagen. Kampen för en fördjupad bildning åt alla måste alltså inte bara föras i skolan, utan främst i samhället som sådant. När bildningen inte efterfrågas eller avkrävs alla människor i det liv vi lever är skolans möjligheter små. Kunskapsfrågan är djupast en demokratifråga. När människor tillkämpat sig rätten att bestämma över sina egna liv, över sin egen vardag, över produktionen i samhället, då kommer också bildningsnivån att drastiskt höjas här i landet. Redan i kampen för en fördjupad politisk och ekonomisk demokrati ställs krav på människor, som tvivelsutan leder till att de söker den bildning som är nödvändig för detta arbete. Barn har också en social och politisk identitet, de är ingen grå massa. Det är när denna sociala och politiska identitet förtrycks i skolan som nyfikenhet, intresse och förmåga mattas. Det är på motsatt sätt så, att när barnen ser sammanhangen mellan vad som studeras och det sociala och politiska liv de lever då växer nyfikenheten, intresset och förmågan. Vi hade inte haft en enda arbetarförfattare i detta land, om inte det jag nu har beskrivit stämmer. Jag har här givit två exempel på krav på skolan som faller ut ur ett principresonemang om enhetlighet och likvärdighet. Vi i vpk är medvetna om att man inte löser dessa problem i ett nafs. Men vi menar att det är viktigt att man i varje stund försöker göra vad som är möjligt för att inom skolan upprätthålla arbetet för de principer som jag talat om. Vi har därför lagt fram några blygsamma förslag till riksdagen, vilka skulle ge ökad möjlighet till detta arbete inom skolan. Vi anser att det i dag finns en praktisk möjlighet att göra grundskolan till en betygsfri skola. Det har i tidigare betygsdebatter hävdats att betygen är nödvändiga som ett urvalsinstrument för gymnasiestudier. Vi menar att så inte är fallet. Vi tror att våra elever i grundskolans högstadium är mycket väl medvetna om vilken gymnasieutbildning som passar dem själva. Vi anser att betygen på intet sätt verkar som någon sporre eller motiverar till nyfikenhet, intresse och förmåga. Dimensioneras gymnasieskolan så att alla elever som så önskar får genomgå gymnasiestudier är det i stort sett bara en formalitet att göra grundskolan betygsfri. Vi anser det möjligt att fr.o.m. höstterminen 1986 göra grundskolan betygsfri och ha betygsfri intagning till gymnasieskolan. Vi menar också att det finns två andra bra instrument i skolan som bör förstärkas, eftersom de många gånger på ett avgörande sätt kan hjälpa elever, lärare och annan skolpersonal att sätta in skolans liv och dess kunskapsförmedlande verksamhet i sina sammanhang. Det är dels utvecklingsarbete med kultur i skolan, dels undervisning och handledning i analys av medier som bild, film och video. Vi har också lagt fram förslag om detta. Jag vill med de här orden, herr talman, yrka bifall till reservationerna 6, 9, 15, 16, 27, 31 och 33 till detta betänkande. Låt mig slutligen för all tydlighets skull upplysa om att de två principer som jag nu har talat om, nämligen enhetlighet och likvärdighet, inte är någonting som jag har legat på soffan i mitt arbetsrum och hittat på, utan detta är två principer som riksdagen var enig om vid beslutet om grundskolan.

Herr talman! Det betänkande från utbildningsutskottet som vi nu behandlar innehåller inte mindre än 33 reservationer. Det kan ge intryck av en stark politisk splittring i de här frågorna. När man tittar närmare på reservationerna finner man att moderaterna ensamma svarar för 14 av dem. Och det finns bara en enda gemensam borgerlig reservation. Utifrån detta tycker jag att man kan dra ett par slutsatser. Den ena är att utbildningsutskottets betänkande vittnar om en fortsatt bred uppslutning i riksdagen bakom de grundläggande idéer som grundskolan bygger på. Den andra slutsatsen som man kan dra är att det saknas ett samlat borgerligt alternativ när det gäller grundskolans utformning. Jag skall nu så kort det är möjligt kommentera de frågor som behandlas i reservationerna. Jag börjar med frågan om skolchefstjänsterna. Regeringen föreslår att skolchefstjänsterna kommunaliseras. Den statliga regleringen upphör och därmed upphör också statsbidraget. Moderaterna visar här ingen tillit till kommunerna utan vill ha statlig reglering. Man ger intryck av generositet genom att förorda att statsbidraget skall behållas, men det visar sig att detta är en chimär: motsvarande belopp vill man direkt ta från anslaget till skolledartjänsterna. Vad man således stoppar in i den ena fickan tar man ut ur den andra, hos kommunerna. Folkpartiet motsätter sig inte kommunaliseringen, men vill ha kvar den statliga regleringen. Det tycker jag är ett mycket märkligt och inkonsekvent beteende gentemot kommunerna. Vi kan inte instämma i detta och vill alltså inte ställa oss bakom en sådan ordning. När det gäller fördelning av skolledningsresurser mellan fasta skolledartjänster och specialfunktioner vill moderaterna och folkpartiet att detta skall fastställas av riksdagen. Vi kan inte finna att det är erforderligt. Det är onödigt att belasta riksdagen med en sådan fråga. Förslaget om individuella timplanejämkningar ingår som ett viktigt led i arbetet med att hjälpa elever att få extra tid för att inhämta grundläggande kunskaper i främst svenska och matematik. Denna anordning bör betraktas som ett erbjudande till eleverna. Tid är en viktig resurs. Vi vet att inlärning sker med olika hastighet under olika lång tid för olika individer, och vi måste därför sträva efter att ge mera tid till de elever som är i behov av det för att inhämta nödig kunskap. Samtidigt är det naturligtvis värdefullt om ökad tid för ett ämne inte behöver gå ut över tiden för annat ämne. Därför är det önskvärt att den utökade tiden kan tas ut utöver den ordinarie timplanen. Nu är jag medveten om att det här är förenat med betydande svårigheter. Att utforma fria aktiviteter så, att de ger stöd för elevernas inlärning i ett läroämne kan vara en väg att gå, och den praktiseras i många fall. Avgörande för om man lyckas med det här är emellertid att skolan förmår skapa en tillräckligt stark motivation hos eleverna. Detta är ju framför allt en pedagogisk fråga, och den är något svår att diskutera i politiska termer här. Men vi måste ge skolan förutsättningar för att utveckla pedagogiken i detta hänseende. Att befria eleven från skolgång är knappast någon lösning på de skoloch inlärningsproblem som en elev brottas med. Det är därför riktigt att nu ta bort möjligheterna till skolgångsbefrielse. Om vi menar allvar med målsättningen ”en skola för alla”, då får vi inte stöta ut de elever som har de största problemen. Moderaterna intar här i och för sig en konsekvent hållning. De har inte någon ambition att satsa särskilt på de svaga i samhället, och det gäller också på utbildningens område. De vill nu ytterligare öka möjligheterna för skolan att göra sig av med elever som har svårigheter i skolarbetet. Moderaterna vill öppna möjligheter till lärlingsutbildning redan efter årskurs 8. Vi menar att alla elever bör få en nioårig grundskoleutbildning. Därför är det viktigt att skolan vidtar alla åtgärder som är möjliga för att ge även elever med stora svårigheter en fullständig grundskoleutbildning. Anpassad studiegång bör inte tillgripas förrän som en allra sista åtgärd. Det markeras i propositionen, och utskottet instämmer i detta synsätt. Förstärkningsresursen har här diskuterats mellan Birgitta Rydle och Björn Samuelson, och Björn Samuelson höll ju en nyttig lektion för Birgitta Rydle i den frågan. Jag vill bara göra den ytterligare kommentaren att utskottsmajoriteten delar skolministerns uppfattning att en generell delning av klasser knappast kan betraktas som en behovsinriktad åtgärd. Jag betonar uttrycket generell delning. Det utesluter inte att en delning sker i enskilda fall, där det finns särskilda skäl. Det sägs ju också i propositionen. Folkpartiet har gjort ett stort nummer av att SÖ skall utreda om och hur medel motsvarande de statliga utgifterna för arbetslöshetsersättning skall slussas över till kommunerna för anställning av lärare under begränsad tid. Det är för mig något oklart hur långt folkpartiet vill gå. Är det fråga om att ge ett förlängt anställningsskydd för alla lärare som blir övertaliga? Då kan det bli mycket långtgående både ekonomiska och principiella konsekvenser. Om det däremot bara handlar om en utveckling av det redan existerande systemet för anställning av s.k. reservlärare, då hade den här reservationen knappast behövts. Enligt SÖ:s beräkningar kan vi få ett betydande läraröverskott fram mot 1993/94 på grund av minskat elevunderlag. Det är naturligtvis ett förhållande som måste föranleda åtgärder från samhällets sida. Framför allt måste det uppmärksammas vid dimensioneringen av lärarutbildningen. Detta är tyvärr ingen ny situation. Vi har under årens lopp haft överoch underskott av lärare. Till den aktuella bilden hör att vi fortfarande, trots en redan kraftig elevminskning, har ett antal icke behöriga lärare i verksamhet, framför allt på högstadiet men också på lågoch mellanstadiet. Det är således också en fråga om fördelning mellan olika regioner i landet. Från lärarhåll förs nu fram krav på sänkning av delningstalet för klasserna — dvs. det högsta antal elever som en klass får innehålla. Delningstalet är 25 på lågstadiet och 30 på mellanoch högstadierna. Men det genomsnittliga antalet elever är betydligt lägre — det är viktigt att notera. På lågstadiet är det genomsnittliga antalet elever i klasserna 20, på mellanstadiet är det 23 och på högstadiet 26,5. Trots detta vore enligt min mening en sänkning av delningstalet på mellanoch högstadierna i och för sig önskvärd. Tyvärr är det en mycket kostsam reform som det i dagens läge inte är möjligt att utlova. Så till frågan om betyg i grundskolan. Det är ju en ofta debatterad fråga, inte minst i den här kammaren. Några nya argument för och emot finns inte att redovisa. I propositionen betonas att elever måste tillägna sig vissa grundläggande kunskaper innan de går vidare till nästa stadium i skolan. SÖ skall få i uppdrag att utarbeta underlag för preciseringar i detta hänseende. Nu vill moderaterna att betyg skall utnyttjas också i detta sammanhang. Jag menar att det vore mycket olyckligt. Det skulle innebära att betygssystemet skulle införas redan i de första årskurserna. Det gäller nämligen att identifiera problemen mycket tidigt. Det måste göras i det löpande skolarbetet och får inte sparas till årskursens slut. Betyg är därför ett alltför trubbigt instrument för att utnyttjas i detta sammanhang. Moderaterna säger: ”Genom att sätta betyg visar skolan respekt för kunskap.” Jag tycker att det är ett mycket förenklat synsätt. Påståendet är ägnat att upprätthålla myten om att moderaterna mer än andra står för kunskap. Om det är som moderaterna säger, blir konsekvensen att skolan visar förakt för all den kunskap som inte blir föremål för betygsättning. Förhållandet är faktiskt att betygen bara mäter vissa kunskaper. En svaghet i alla betygssystem är att de avhåller eleverna från att söka sådana kunskaper som inte blir föremål för betygsättning. Det anses så att säga inte lönsamt. Detta är, tycker jag, ett av de mest vägande skälen mot betygsättning. Det fria sökandet efter kunskap stimuleras inte. Undervisningen blir starkt präglad av skrivningar och prov, och det är inte utvecklande i den pedagogiska verksamheten. Moderaterna vill nu också ha försöksverksamhet med betyg i lägre årskurser än vad som gäller för närvarande. Det är svårt att se värdet av detta. Någon försöksverksamhet är knappast erforderlig. Vi har ju under lång tid haft betyg fr.o.m. årskurs 1 i den gamla skolan. Vi vet effekterna av detta. Det är av den anledningen som vi i gott samförstånd här i riksdagen har beslutat att successivt begränsa betygstillfällena. En återgång till den gamla ordningen är med andra ord inte önskvärd. Satsning på kultur i skolan är ett viktigt inslag i årets budgetproposition. Skolan är vår viktigaste kulturinstitution. Det är bra att denna roll nu ytterligare förstärks. 15 milj.kr. anvisas. Moderaterna vill pruta, medan vpk vill öka anslaget, och det är ju i och för sig ett vanligt politiskt mönster. Utskottet tillstyrker regeringens förslag. Det råder enighet om att förstärka ämnet svenska på högstadiet. Moderaternas reservation angående riktlinjer för svenskundervisningen vill jag betrakta som en politisk skenmanöver. Vad som krävs i den reservationen är väl tillgodosett i utskottets majoritetsskrivning. Den utökade tiden bör särskilt ägnas åt att stärka undervisningen i läsning, skrivning och litteratur. Vpk vill ha ett särskilt anslag för undervisning om den rörliga bilden i skolan. Jag vill gärna betona att detta är ett viktigt område. Medieutvecklingen är sådan att skolan i ökad utsträckning måste medverka till att barn och ungdom får kunskaper om medierna och deras roll i samhället. Detta har utbildningsutskottet vid tidigare tillfällen också utvecklat och starkt betonat. Något särskilt anslag har vi emellertid inte funnit möjligt att tillstyrka, men i sak är vi överens om värdet av den här utbildningen. Jag vill till detta avsnitt om kultur i skolan foga en personlig kommentar. Enligt min mening är det angeläget att skapa förutsättningar för att stärka också musikens ställning i grundskolan, framför allt på högstadiet. Där erbjuds nu enbart 2 stadieveckotimmar i ämnet. Det kan jämföras med 5 stadieveckotimmar för bild, 5 timmar för slöjd och 9 timmar för idrott. Musiken har mycket stor betydelse för enskilda människor, och den spelar en framträdande roll i hela samhället. Det är därför viktigt att eleverna får god kunskap om musik och möjligheter till eget musicerande i olika former. Min erfarenhet är att musiken också kan på ett verkningsfullt sätt medverka till att skapa en god arbetsmiljö och stärka de sociala kontakterna i skolan. Också detta är ett skäl till att stärka musikundervisningen på högstadiet. Frågan om statsbidraget till grundskolan tas upp i flera reservationer. Moderaterna och folkpartiet uttalar sig starkt för att ett renodlat elevbaserat statsbidragssystem skall införas. Det här är nu en ganska komplicerad fråga. Med nuvarande system är det möjligt att ta hänsyn till bl.a. kommunernas tätortsgrad och geografiska förhållanden i övrigt. Utskottet utgår ifrån att ett eventuellt nytt bidragssystem tar hänsyn till sådana behov. Ett statsbidragssystem som enbart tar hänsyn till antalet elever i resp. kommun skulle komma att slå mycket hårt mot glesbygderna. För övrigt skall då noteras att en översyn och prövning av de här frågorna pågår. Riksdagen torde få anledning att ta ställning till detta inom de närmaste åren. De borgerliga partierna vill på olika sätt reducera statsbidraget till samlad skoldag. Vi socialdemokrater menar att samlad skoldag är en bra anordning. Vi vill därför inte nu minska stimulanserna till kommunerna att anordna samlad skoldag. Stöd till små skolenheter tycks vara en populär fråga. Den behandlas i tre reservationer. Centern vill anvisa 30 miljoner, folkpartiet erbjuder 21 miljoner, medan moderaterna talar allmänt utan att anvisa några nya pengar. I moderaternas reservation kopplas den här frågan ihop med frågan om statsbidrag till fristående skolor. Ansvaret för glesbygden vill man tydligen i moderata samlingspartiet köpa sig fri från genom att erbjuda föräldrarna en slant för att själva ordna undervisningen. Vi kan inte finna ett sådant system acceptabelt. Det är naturligtvis viktigt att gå varsamt fram i fråga om nedläggning av skolenheter i glesbygd. I praktiken visar också länsskolnämnderna stor generositet mot glesbygdsskolor när de fördelar resurserna. Att nu pytsa ut ett antal extra miljoner vid sidan om den gällande statsbidragsfördelningen torde möta många administrativa problem. Vilka kriterier skall användas för detta? Innebär förslaget att länsskolnämnderna vid fördelningen av basresurserna inte skall ta geografiska hänsyn på det sätt som sker i dag utan enbart hänvisa till det särskilda glesbygdsanslaget? Moderaterna talar ju allmänt ganska storordigt om kvalitet i olika sammanhang. Samtidigt vill de minska resurserna. Jag tror inte att det finns ett direkt samband mellan resursernas storlek och kvalitet i verksamheten men jag menar ändå att minskade ekonomiska och personella tillgångar utgör en påfrestning också i avseende på kvaliteten. Mot den bakgrunden vill jag fråga Birgitta Rydle hur hon ser på det här sambandet. Moderaterna föreslår att de särskilda insatserna på lågstadiet skall slopas. Det rör sig om 31 miljoner. Hemspråksundervisningen i grundskolan förlorar 40 miljoner. Bidraget till samlad skoldag tas bort. Det är 42 miljoner. Det s.k. SÅS-anslaget reduceras med 100 miljoner. Kommer inte detta att inverka menligt på kvaliteten i undervisningen? Det är en direkt fråga till Birgitta Rydle.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

Herr talman! Det är naturligtvis omöjligt för mig att på denna korta tid bemöta Georg Andersson på alla punkter. Jag skall välja ut några. Låt mig börja med skolcheferna. Vi anser att statligt reglerade skolchefstjänster skall finnas kvar, därför att det är en garanti för att kravet att skolchefen skall ha lärarerfarenhet upprätthålles. Den besparing som vi talar om vill ju socialdemokraterna också göra, men ni vill göra den på annat sätt. Beträffande skolgångsbefrielsen anser vi att den möjlighet som finns i dag skall finnas kvar som en yttersta utväg — för tänk, om det är just det en elev i ett visst läge vill! Men då får man också möjlighet att återkomma till utbildningen när skolledan är över. När det gäller förstärkningsresursen och 20-grupperna tycker jag faktiskt att Georg Andersson — tydligen som representant för socialdemokraterna — undervärderar lärarnas förmåga att avgöra vilket som är bäst i deras skola. Betygen har vi diskuterat många gånger, det är sant, och vi lär aldrig kunna komma överens i den frågan. Det är precis vår åsikt att betyg skall ges oftare och på alla stadier. Elever och föräldrar vill ha betyg. Varför skall de då inte få det? Nu har vi återigen fått en klar deklaration från socialdemokraterna om att de inte vill ha betyg. Jag tycker att elever, föräldrar och lärare skall uppmärksamma den deklarationen. Så till kulturen. Det är viktigt att förståelsen för och insikten i vår kultur och dess utveckling förmedlas till eleverna, väcker deras intresse att lära sig mer och ger dem rikare upplevelser av kulturens yttringar. För detta vill skolministern och utskottsmajoriteten anslå 15 nya, förmodligen lånade miljoner, av vilka tydligen en hel del skall gå till administration. Det förslaget anser vi återigen vara att undervärdera de insatser våra lärare gör — i det här fallet för kulturen — i sina olika ämnen. Jag vill fråga företrädarna för utskottsmajoriteten och skolministern: Anser ni att de lärare som undervisar it.ex. svenska, historia, bild och musik inte är kapabla att inom ramen för sin undervisning ge eleverna denna insikt och förståelse? Jag fick en fråga beträffande resurserna av Georg Andersson. Mitt svar är: Vi talar om i dag vad vi vill spara på, och vi har klart deklarerat att våra besparingar på skolområdet inte skall drabba själva undervisningen. Får jag fråga Georg Andersson: Vad vill socialdemokraterna spara på, om ni vinner valet i höst?

Herr talman! Jag sade redan i mitt inledningsanförande, Georg Andersson, att vi inte från något håll har möjligheter att satsa några nya pengar på alla de områden där vi tycker att behov finns. Det innebär att man måste väga det ena området mot det andra och prioritera, och när man gör det måste den pedagogiska och kunskapsinriktade delen väga tyngre än någon annan. Det är det utgångsläge vi har haft när vi har sagt att man kan avskaffa bidraget till den samlade skoldagen. För kommunerna betyder det inte särskilt mycket, och ger man dem sedan friheten att avgöra dess omfattning och utformning, bör man kunna göra den här förändringen. Vi tror att de pengarna kommer till bättre nytta på annat håll. Georg Andersson säger att det är ett sådant nyväckt intresse för bevarande av små skolenheter. Från vår sida är det icke något nyväckt intresse, utan detta har vi arbetat för i många år. Det förvånar mig litet grand att Georg Andersson inte blev mera oroad av de siffror som jag redovisade i mitt inledningsanförande och inte hade några idéer om hur man skulle kunna lösa det här problemet. Det visar sig, som jag nämnde tidigare, att det uppstår två fenomen i det här sammanhanget. Det ena gäller glesbygden. En glesbygd som mister sin skola är egentligen i dag dömd till avveckling, det vet vi. Men vi har också fått ett annat, nog så bekymmersamt fenomen. Det gäller tätorterna och inte minst de industriorter jag talade om tidigare. Dessa förändringar gör att sammansättning av klasserna ur barnens synpunkt väldigt ofta blir mycket olycklig. Man tvingas att dela de klasser som tidigare varit sammanhållna och ”packa” in dem i andra klasser för att få underlaget. Jag tycker inte att det är bra. I den nämnda redovisningen talar man också om att om inte några insatser görs, kommer det att finnas barn i detta land som får en enkelresa på 6 mil till skolan. Vi kan inte acceptera det. Jag hoppas att inte heller Georg Andersson som representant för regeringspartiet gör det.

Herr talman! Georg Andersson ställde en rad intressanta frågor om moderaternas alternativ i utbildningspolitiken. Jag skall därför fatta mig kort för att ge honom möjlighet att utveckla dessa frågor. Jag har en fundering. Vi vet att vi inte är överens om detta med individuell timplanejämkning, eller kvarsittning som det kallas i andra sammanhang. Georg Andersson säger att individuell timplanejämkning skall ses som ett erbjudande. När jag får ett erbjudande vet jag att jag har rätt att tacka nej till det. Min fråga till Georg Andersson är: Har eleven i skolan rätt att tacka nej till erbjudandet om individuell timplanejämkning? Kan eleven anföra skäl — t.ex. att eleven har lång restid, att eleven har sociala skäl eller att eleven känner sig utanför gemenskapen i skolan — mot att delta i denna individuella timplanejämkning? Om jag som elev inte klarar av skolan riktigt, beroende på att jag känner mig främmande för den kunskapsförmedlande inriktning som skolan har, blir väl inte den kunskapsförmedlande inriktningen mer attraktiv för mig som elev efter halv fyra på eftermiddagen?

Herr talman! En rad intressanta frågor har ställts till mig. Men om tiden är knapp för Birgitta Rydle när det gäller att svara på mina frågor är den ju ännu knappare för mig, eftersom jag har att svara på fyra ledamöters frågor. Till Birgitta Rydle vill jag upprepa frågan om kvaliteten. Drabbar det inte undervisningen om man skär bort så pass mycket resurser från grundskolan som moderaterna faktiskt föreslår? Det handlar ju inte bara om pengar, utan det handlar faktiskt också om personella resurser. Pengar omvandlas ju i de flesta fall till personella resurser i skolarbetet. Menar Birgitta Rydle att ni med era besparingskrav inte rubbar och försämrar kvaliteten i skolan? Sedan frågar Birgitta Rydle vad socialdemokraterna vill spara på till hösten. Nu diskuterar vi nästa budgetår, och i betänkandet har redovisats partiernas alternativ — det är det vi diskuterar. Kerstin Göthberg säger beträffande den samlade skoldagen att det är viktigt att prioritera och att 42 miljoner inte betyder så mycket för kommunerna. Jag vet inte det. Jag tror att kommunerna har varit angelägna om att få de här pengarna. Dessa pengar har varit en viktig stimulans för kommunerna när det gäller att utveckla metoder för samlad skoldag. Man kan fråga sig vad 30 miljoner betyder för mindre skolenheter med en kraftig elevminskning. Problemen med små skolenheter får man brottas med på många håll, även i tätorter. Vad betyder 30 miljoner, som ni föreslår? Det är ändå inom ramen för ett samlat statsbidrag till kommunerna på 13 miljarder. Linnea Hörlén hänvisar till Lgr 80 som togs fram under den borgerliga regeringsperioden som ett uttryck för en samlad borgerlig politik för grundskolan. Finns denna gemensamma syn och uppslutning bakom Lgr 80? Det är en fråga till samtliga borgerliga partier i riksdagen. Jag har uppfattat det som att det knakar i fogarna i detta hänseende. Björn Samuelson frågar om den individuella timplanejämkningen. Jag vill varna för att nu rubricera den individuella timplanejämkningen som kvarsittning och därmed stämpla den som någonting som man bör försöka undvika och undkomma. Denna timplanejämkning bör naturligtvis så långt som möjligt ske i nära samråd mellan lärare, elev och föräldrar.

Herr talman! Det är riktigt som Georg Andersson sade — och som jag själv också sade tidigare — att det här gäller att prioritera. Man kan naturligtvis säga att bidraget till den samlade skoldagen — Georg Andersson talade om 42 milj.kr. — är mycket pengar. Men man kan också säga att de bestämmelser som reglerar detta i och för sig är ganska krångliga och även kostnadsdrivande. Det innebär att kommunerna i sin tur kan behöva satsa minst lika mycket av de kommunala pengarna. När det gäller de 30 miljonerna som är av avsedda att användas för att bevara nu befintliga skolenheter har man mera varit inriktad på undervisningssituationen. Då har man att prioritera och att fråga sig vad som är viktigast, att kunna ha en skola kvar för undervisning i bygden eller att satsa pengar på sysselsättning av annat slag, vid sidan av undervisningen? Vi har valt att göra den prioritering som framgår av våra reservationer. Jag har inte hört Georg Andersson framföra några idéer när det gäller bevarande av de små skolenheterna — trots att han måste vara lika oroad som vi över utvecklingen.
Herr talman! Jag har ställt två frågor till Georg Andersson, men har inte fått svar på någon av dem. Den första frågan ställde jag i mitt inledningsanförande. Jag frågade om socialdemokraterna accepterade det verkliga förhållandet, att människor — elever — inte är olika värda därför att de vill utvecklas olika. Den andra frågan ställde jag i min replik. Frågan gällde om socialdemokraterna anser att lärare som undervisar i t.ex. svenska och historia eller i bild och musik inte är kapabla att inom ramen för sin undervisning ge eleverna insikt i och förståelse för kulturen. Nej, Georg Andersson, våra förslag till indragning av vissa anslag drabbar inte undervisningen. De är utformade på ett sådant sätt att själva undervisningssituationen skall undantas. De satsningar som vi när det gäller det här betänkandet säger nej till är temporära satsningar —t.ex. de på lågstadiet — och det kan inte, tycker vi, förändra den grundläggande orsaken till dagens problem. Sedan sade Georg Andersson att det är nästa års budgetproposition vi nu håller på att arbeta med. Det är det förvisso, men efter valet börjar arbetet på en ny budgetproposition, och det skulle vara intressant att veta vad socialdemokraterna kommer att föreslå för nedskärningar i den, om de sitter kvar vid makten.

Herr talman! I sitt inledningsanförande sade Georg Andersson att han är medveten om att timplanejämkningar innebär en del svårigheter. Sedan sade han — vilket jag kommenterade i min första replik — att man skulle se timplanejämkningarna som ett erbjudande. Om de skall ses som ett erbjudande står min fråga tyvärr kvar obesvarad: Har eleverna rätt att tacka nej till ett sådant erbjudande, t.ex. på grund av att de har lång resväg till skolan eller för att de känner att de hamnar utanför gemenskapen med sina skolkamrater om de är med i den individuella timplanejämkningen? Jag vet att vi i grunden inte är överens, men låt oss ändå göra klart hur villkoren för eleven ser ut när det gäller timplanejämkning. Kan en elev i grundskolan anföra skäl mot en individuell timplanejämkning och tacka nej till erbjudandet? Om eleven inte kan tacka nej, skall jag framöver försöka låta bli att lyssna på erbjudanden från Georg Andersson.

Herr talman! Jag ställer en direkt fråga till Kerstin Göthberg: Vill inte centern längre vara med och stimulera en fortsatt verksamhet med samlad skoldag? Bidraget är ju att se som ett stimulansbidrag, och jag trodde att vi var ganska överens om att den samlade skoldagen i sig ändå var en bra ordning. Att den sedan kostar pengar för både stat och kommun är ett allmänt problem som vi har att brottas med. Men vill vi stimulera, måste vi också visa det på ett eller annat sätt. När det gäller glesbygdsskolor och små skolenheter arbetar regeringen på ett nytt statsbidragssystem. Jag varnade i mitt inledningsanförande litet grand för de glada tillrop med vilka man på vissa håll hälsade förslaget att nu införa ett renodlat elevbaserat statsbidragssystem, enligt vilket kommunen får en peng för varje elev, oavsett om han bor i Rusksele eller i Danderyd. Om ett sådant system renodlades, skulle det innebära svårigheter för glesbygderna. Jag visade nog omsorg om glesbygden, som jag också har en viss erfarenhet ifrån. Linnea Hörlén ger mig anledning att ställa frågan om Lgr 80 till Birgitta Rydle. Linnea Hörlén säger att jag har obefogade farhågor beträffande uppslutningen bakom Lgr 80. Jag har upplevt moderaternas attacker på grundskolan inte som en diskussion om 100 eller 200 miljoner — hur väsentlig den diskussionen än är — utan framför allt som attacker mot grundskolans sammanhållna högstadium. Moderaterna vill nu riva upp högstadiet och linjedela det. De pläderar också för lärlingsutbildning direkt efter årskurs 8. Moderaterna accepterar dessutom att elever lämnar grundskolan i förtid — ja, stimulerar dem närmast att göra det. Kvarstår uppslutningen bakom Lgr 80? Det vore jätteroligt om så är fallet, men jag fortsätter att hysa farhågor så länge jag inte har fått försäkringar från moderaterna. Jag har uppfattat att moderaternas rivstart, om de får regeringsmakten, i hög grad kommer att handla om att riva grundskolans nuvarande konstruktion. Det Björn Samuelson tog upp beträffande jämkad timplan och lång resväg är just ett av de problem som man praktiskt stöter på. De elever som åker skolskjuts måste naturligtvis resa när skolskjutsen går. Skolskjutsarna måste hållas ihop på det sättet. Det problem som Björn Samuelson aktualiserade måste vi konkret bearbeta. Det är att göra det för lätt för sig att bara säga: utanför timplanen. Grundidén måste naturligtvis vara att ge mera tid för denna inlärning av baskunskaper och att, så långt möjligt, göra det utan att inskränka på andra ämnen. Det måste också ske i former som medverkar till att eleven känner motivation för att delta i denna undervisning.

Herr talman! Kerstin Göthberg inledde sitt anförande med att påpeka att vi har en i huvudsak god skola. Jag tycker att det är ett väldigt viktigt påpekande. Vi har en grundskola, som i dag ger sina elever mer kunskaper än någon tidigare skola har givit sina elever. Vi har bra lärare i den svenska skolan. Det råder dessutom en stark optimism ute i det svenska skolsamhället. Jag har under många resor i landet och besök i skolor haft möjlighet att konstatera detta. Bara denna vecka har jag varit i Stehag i Eslövs kommun och i Sunderbyn i Luleå kommun. Det är skolor med en aktiv utvecklingsverksamhet, där man månar om sina elever och söker skapa den goda pedagogiska och sociala miljö som vi vill ha i skolan. Grundskoleavsnittet i årets budgetproposition markerar tre huvudlinjer när det gäller skolpolitikens förbättring och utveckling framöver. Den första är den som handlar om en skola för alla, en mycket bestämd kamp mot det som kallas utslagning på högstadiet. För att kunna genomföra denna kamp, måste man uppmärksamma skolans pedagogiska och sociala miljö samt skapa ett gott klimat att arbeta i för skolans elever och personal. För att klara kampen mot utslagning behöver vi förstärka lärarnas specialpedagogiska utbildning. Vi behöver införa en effektivare kunskapskontroll. Vi måste se till att eleverna får tillräckliga kunskaper för att kunna gå vidare till nästa stadium. Vi har i detta avsnitt också tagit upp ett resonemang om tiden såsom en resurs i skolan. Det är symptomatiskt att de som har skolerfarenheterna något decennium eller mer bakom sig föredrar att i varje diskussion i detta avseende betrakta skolan såsom straff. När vi talar om tiden såsom en resurs i skolan när det gäller att ge de elever som så behöver mer tid för att lära sig, är inte avsikten att straffa dem. Den är att ge dem den tid som de faktiskt behöver i insikt om att en lärare möjligen på två timmar kan lära en elev mer än två lärare på en timme. Man kan inte införa en form av prestationskrav när det gäller undervisningstiden som om det handlade om att snabba upp tillverkningsprocessen i en industri. Vad vi i regeringen har utgått från när vi lade fram årets budgetproposition är att det som står i läroplanen är vad man behöver lära sig för att få en tillräcklig kompetens innan man går ut i livet. Därför avvisar vi mycket bestämt tanken att man skulle kunna tillgodose kraven på måluppfyllelse genom att sänka kraven eller, som det sades i en moderatintervju för en tid sedan, genom att ha ett A och ett B-lag i skolan, eftersom en del elever måste ha lägre krav på sig. Man tillgodoser inte kraven genom att sänka dem. Man skall inte ordna höjdhoppstävlingar och lägga ribban på marken för somliga. Den politiken kan socialdemokratin aldrig medverka till. Den andra huvudlinjen i årets budgetproposition i detta stycke handlar om kulturens ställning i skolan. Det är viktigt att den stärks, inte bara av det skälet att kulturen behöver bli ”informerad om” åt eleverna, utan också därför att vi måste ge våra barn delaktighet i det som är en gemensam kulturbas, kunskaper om ett gemensamt kulturarv och den självständighet som de behöver för att själva kunna orientera sig i kulturlandskapet. Av den orsaken har vi på punkt efter punkt lagt förslag till en förstärkning och fördjupning. Det gäller en utökning av timantalet i svenskämnet, en medverkan till en klassikerutgivning för skolbruk och en omfattande kulturverksamhet i skolan, som naturligtvis inte är till för att kompensera lärares påstådda ointresse. De har ett mycket stort intresse för kulturen. Det är för att möjliggöra för kulturens institutioner och organisationer utanför skolan att i ökad utsträckning kunna komma in i skolan och möta dess elever. Det är därför vi föreslår satsningen på kulturverksamhet, och därför är det viktigt att den får minst den volym som har föreslagits. Vi pekar också från regeringens sida på vikten av att de fria aktiviteterna ges en klar kvalitetsprägel och kulturinriktning. Vi har fört resonemang om de estetiska ämnenas innehåll. Det är viktigt att vi respekterar ämnen såsom musik, bild och slöjd samt naturligtvis också den del av idrottsämnet som utgörs av gymnastik för deras estetiska och kulturella kvaliteter. Kunskapsinnehållet i de estetiska ämnena är ju inte de i och för sig mätbara kunskaperna om när enskilda kompositörer kan ha fötts eller möjligen dött, utan kunskapsinnehållet i de estetiska ämnena handlar om förmåga till upplevelse och förmåga till inlevelse. Kultursatsningen i skolan är i hög grad ett bidrag i arbetet på att stärka humanismens ställning. Det är att ge skolans elever en mänsklig kompetens vid sidan av den personliga kompetensen, som kunskapsinhämtandet i övrigt ger, vid sidan av den yrkeskompetens och medborgarkompetens som andra delar av skolans arbete kan ge dem. Den tredje linjen i budgetpropositionen är den som handlar om hemspråksundervisningen, där invandrarelevernas ställning klargörs och stärks. Också där hävdas mycket höga kvalitetskrav under iakttagande av att de mål vi vill uppnå är den aktiva tvåspråkigheten, som bör vara tvåspråkighet i dess egentliga mening. Också i det avsnittet har vi fört resonemanget om tiden som en resurs. Vi föreslog — och vi hade möjlighet att diskutera detta vid en riksdagsdebatt i vintras — att de elever som har hemspråksundervisning skulle, där det var lokalt möjligt exempelvis med hänsyn till skolskjutsar, kunna få sin hemspråksundervisning utanför den ordinarie timplanen. Därigenom skulle man kunna ge dem den ytterligare kunskap de behöver. Också där har den litet inkrökta och gengångaraktiga diskussionen om skolan som straff förts av vissa debattörer. Jag vidhåller emellertid att vi skall vara beredda att ställa tiden till förfogande som en resurs i skolan och vara beredda att förklara detta för dem som möjligen tycker att det skulle vara bekvämt att slippa vara kvar i skolan för att lära sig. Budgetförslaget i år i detta stycke utgår från en tilltro till skolans organisation och till dess personal. Det utgår från en övertygelse om att skolan har resurser. Men vi måste hushålla med dem. Av det skälet har vi inga möjligheter att lägga fram förslag om minskade klasstorlekar. Samtidigt har jag anledning att här i dag klargöra att det inte finns några planer från regeringens sida att öka klasstorlekarna. Vid underhandsresonemang och av visst redovisat utredningsmaterial har man kunnat få föreställningen att planer på att höja lågstadiets delningstal har diskuterats. Några sådana planer finns inte. Budgetförslaget utgår också från en tilltro till skolans personal och markerar att lärarnas ställning behöver uppmärksammas och stärkas. De som arbetar som lärare i skolan måste känna det omgivande samhällets tillit, om de skall kunna ta sitt yrkesansvar. Detta är viktigt att slå fast. Vidare utgår budgetförslaget från en tilltro till skolans elever. Det är oerhört viktigt att understryka detta. Varje elev som kommer till skolan måste mötas med en grundläggande tilltro till hans avsikt och vilja. Skolan måste möta alla sina elever med respekt för deras ambition och förutsätta att de vill och bjuder till. Detta är ytterligare ett sätt att skapa det goda pedagogiska och sociala klimatet i skolan. Först om vi uppfyller det kan vi få vår skola till den goda folkskola vi vill ha. Vi behöver ha den gemensamma sammanhållna grundskolan. Det är bara den som för en liten nation, ett litet folk kan ge en gemensam kulturbas. Och denna gemensamma kulturbas gör att vi kan vinna nationell gemenskap och individuell tillfredsställelse i våra liv.

Herr talman! Inte heller vi moderater vill säga annat än att den svenska skolan är bra, men ambitionen måste ju vara att en bra skola både kan och skall göras bättre. Bengt Göransson talade inledningsvis mycket fint om skolan som miljö. Jag skulle vilja ställa en fråga till Bengt Göransson. I inledningen till bil. 10 till budgetpropositionen säger Bengt Göransson: ”Jag vill här särskilt fästa uppmärksamheten på en avgörande faktor, nämligen skolpersonalens förväntningar på elever från olika socialgrupper och den självuppfattning som barn har eller får beroende på hur skolans personal bemöter dem. I ett system med stor lokal frihet och behovsinriktad resursfördelning är det nödvändigt att göra all skolpersonal medveten om dessa samband.” Ursäkta mig, herr skolminister, men jag förstår inte vad som menas med detta uttalande, och det vore intressant att få en förklaring.

Herr talman! Bengt Göransson är en dålig lyssnare. Han försöker här att insinuera att jag skulle se skolan som en bestraffning, bara därför att jag har uttalat viss kritik mot individuell timplanejämkning. Vi ser fördelar med att så långt som möjligt pröva varje förslag och idé som ger eleverna möjligheter att vara tillsammans i skolan och att delta i samma undervisning. Vi menar att eleverna har såväl rättigheter som skyldigheter också när det gäller individuell timplanejämkning. Om denna skall ses som ett erbjudande, skall man också ha rätt att tacka nej till den med anförande av sociala eller andra praktiska skäl. Vad gäller att se tid som en resurs vill jag säga följande: Ja, men till tid sätter man rum, och rum är volymer — och volymer fyller man med någonting. Då är det kanske också nödvändigt att återkomma med förslag till förstärkta resurser till dem som behöver resurser. Det är alltså inte fråga om att vi eller jag ser skolan som en bestraffning, även om jag gick i skolan under en dålig tid, på 1960 och 1970-talen. Men jag har ändå, Bengt Göransson, en viss erfarenhet av individuell timplanejämkning. Vi kunde under en onsdagseftermiddag drabbas av individuell timplanejämkning till en del i matematik, i fysik, i kemi, i svenska eller i tyska. Det enda som detta egentligen ledde till — jag hoppas att det inte är det som är meningen med det nu aktuella förslaget — var att vi lärde oss klockan grundligt.

Herr talman! Nej, Björn Samuelson, jag tror inte att jag är en dålig lyssnare. Tvärtom hör jag på mycket noga, och det kan möjligen vara förklaringen till att jag emellanåt gör invändningar som den som har uttalat sig inte gillar. Jag har under den gångna vintern gång på gång mött det nyss anförda argumentet mot förslaget om att tiden skulle kunna vara en resurs. Det gäller då alltid problemen med skolskjutsar — barn som känner sig utpekade och inte vill bli skjutsade. Jag har haft anledning att säga att vi kanske behöver göra upp med den något förlegade attityden att skolan faktiskt skulle vara ett straff. Jag har sagt att det är möjligt att göra det inom ramen för den samlade skoldagen, varigenom man mera odramatiskt än på annat sätt kan genomföra en individuell timplanejämkning. De människor som brukar tala om att detta är besvärligt är nämligen desamma som de som brukar säga att man måste ta hänsyn till att barn lär sig i olika takt. Jag har utgått från att de som säger så menar allvar, och jag har också gjort motsvarande erfarenhet av kontakten med mina egna barn. Om man menar att barnen och ungdomarna vid 16 års ålder rimligen bör ha uppnått den kunskapsoch färdighetsnivå som omfattas av grundskolans mål, måste man också försöka se till att ge dem den längre tiden i skolan innan de är 16 år, i stället för att utgå från att de skall skickas ut med de kunskaper de händelsevis råkar ha när de är 16 år. Detta är bakgrunden till det resonemang som jag för. Birgitta Rydle frågar om skolpersonalens förväntningar på barnen. Jag är ledsen om hon läste bara s. 10 — vår text kanske var för tråkig. Hade hon fortsatt på s. 11 hade hon sett vad vi anser i frågan. Vi konstaterar att det i dag inte är möjligt att bara genom hänvisning till socialgruppstillhörighet eller med yttre mätbara faktorer kan förklara de skillnader som finns mellan olika skolor i antalet elever som har anpassad studiegång och som lämnar skolan utan fullgoda kunskaper. Så enkla är inte sambanden. Utifrån detta har vi dragit slutsatsen att det möjligen här och var kan ha att göra med förväntningar och attityder. Jag har tidigare i samband med att jag har sysslat med ungdomsverksamhet vant mig vid att unga människor har — i likhet med andra — en förvånansvärd förmåga att kunna leva upp till de förväntningar som ställs på dem. Ställer man på ungdomsgården in bord som håller att skära i, därför att ungdomar skär i bord, skall man inte bli förvånad om de skär i just de borden. Om man möter unga människor med respekt för deras avsikter och vilja upptäcker man att de förvånansvärt ofta bjuder till och anstränger sig. Detta är alltså inte något mästrande av skolsystemet som helhet utan ett mycket elementärt påpekande, att det kan finnas en förklaring till att några skolor lyckas mycket illa där andra skolor lyckas ganska bra, trots att de har objektivt sett samma förutsättningar.
Herr talman! Jag är ledsen, Bengt Göransson, men jag är inte nöjd med den förklaring jag fick. Det verkar som om skolministern vill antyda att skolpersonalen har olika förväntningar på barnen. Det verkar som om socialdemokraterna tror att de som arbetar i skolan — liksom tydligen också socialdemokraterna själva gör — delar in eleverna efter forna tiders socialgruppstillhörighet. Vi kan inte instämma i en så grov förenkling av skolpersonalens attityder. Var och en som arbetar inom skolan måste se det som en förolämpning. Vi har uppfattningen att skolans personal ser eleverna som självständiga individer med anlag av skiftande slag som de gör allt för att utveckla.
Herr talman! Jag vill återigen säga att jag inte ser skolan som någon stor kollektiv bestraffning från samhällets sida. Om det är så att detta med individuell timplanejämkning skall ses som ett erbjudande och om Bengt Göransson vill undvika att se det som en bestraffning, måtte det väl vara viktigt att eleven också har rätt att säga nej till detta erbjudande.

Jag tror att vi måste försöka föra den diskussionen i första rummet framöver, om vi kan vara överens om att vi strävar mot att behålla och utveckla en sammanhållen grundskola för alla barn.
Herr talman! Nej, Birgitta Rydle det som sägs i budgetpropositionens text är ingen förolämpning mot skolans personal. Det är ett påpekande om vad det betyder att möta skolans elever med en grundläggande respekt. Det påpekandet lämnas till alla i skolan verksamma och även till samhället omkring skolan. Det är viktigt att göra det, inte därför att lärarna inte skulle ha kunskap för sitt yrkesutövande, utan därför att det i dag — inte minst från moderat håll — finns så många som föredrar att definiera bort vissa elever såsom från början tillhöriga B-laget. Det är skälet till att detta påpekande finns där. Björn Samuelson tar på nytt upp frågan om tiden och säger att det viktigaste borde vara att diskutera hur man använder tiden inom ordinarie timplan. Men där finns faktiskt en skiljelinje mellan vårt sätt att resonera. Jag talar om den enskilde elevens behov av tid och utgår från att några elever kan behöva ha längre tid för sin egen del än andra, och det problemet löser man inte genom att diskutera hur läraren i klassen använder sin disponibla tid.

Herr talman! Teorier och doktriner som inte har någon egentlig bas i verkligheten är oftast av ringa värde. På få områden är det så uppenbart som i betygsfrågan. År efter år har en majoritet av elever, lärare och föräldrar verkat för och varit positiva till betyg. Antalet undersökningar som entydigt har visat att en stor majoritet av Sveriges elever är för betyg är många. Trots att majoriteten av Sveriges elever är för betyg har majoriteten i Sveriges riksdag gradvis reducerat betygens roll, både i skolan och i samband med antagning till högre studier. Någon gång kunde det vara meningsfullt för socialdemokrater och andra betygsmotståndare att fråga sig varför det är så att elever vill ha betyg. Kanske skulle de då inse att betyg för eleverna betyder en motivation till att jobba med kunskapsinhämtningen. Betyg betyder att man får ett resultat av sina insatser. Betygen ger eleven en möjlighet att själv, genom sina egna insatser, känna att han eller hon kan påverka ett konkret studieresultat. Betygen ger också eleven en signal om hur arbetet i skolan har gått, liksom de är ett resultat som gör det möjligt för läraren att själv mäta och värdera sina egna insatser. Betygen är ett sätt att entydigt visa att det är kunskaperna som skall stå i centrum för skolans arbete. Allt detta känner och vet eleverna. Vad de flesta människor dessutom vet är att betygen framför allt betyder någonting för dem som inte har en hemmiljö som är studiemotiverad, som stimulerar till ytterligare insatser oavsett om man har betyg eller ej. De begåvade eleverna och de elever som blir motiverade hemma klarar sig oftast bra, oavsett om skolan ställer krav eller ej. De som betygen verkligen betyder någonting för, det är faktiskt de som inte upplever ett naturligt och stimulerande krav hemifrån. För dem är betygen en än mer viktig stimulans än för de andra eleverna. Herr talman! Någon gång borde riksdagsmajoriteten fundera på varför elever så gärna vill ha betyg. Det kan inte rimligtvis vara så att elever vill ha betyg för att man blir stressad av dem, för att de skapar en obehaglig konkurrensstämning i skolan. Det måste rimligtvis bero på de mer positiva orsaker som jag här har anfört. Om betygsmotståndarna ställde sig den frågan skulle de inse en sak, att det inte bara är så att majoriteten av eleverna vill ha betyg, utan anledning till att de vill ha betyg är att betyg är bra. Genom att inte acceptera detta skapar man i själva verket en debatt inte bara mellan riksdagsmajoriteten och oss moderater, utan också mellan riksdagsmajoriteten och eleverna. Det blir, om man skall uttrycka sig så, en debatt mellan majoriteten av dem som sitter här och de som sitter i skolsalarna. Jag för min del tror att de som sitter i skolsalarna har en bättre uppfattning om vad som behövs. Herr talman! Faktum är att elevernas krav på betyg har påverkat, om inte socialdemokratins skolpolitiker, så i alla fall socialdemokratins reklammakare. I en folder som socialdemokraterna har delat ut i samband med sin ”riv i gång-kampanj”, en folder som heter Det händer någonting fantastiskt i Sverige, uttalar sig på en av de sista sidorna två elever från Nacka: ”Vi tror på framtiden! Våra kamrater tycker också att det är mening med att skaffa sig en ordentlig utbildning. Därför är det viktigt att skolmiljön blir bättre, färggladare t.ex. Mera grupparbeten, även när det gäller språk så att man verkligen lär sig tala utländska språk.” Och sedan säger de: ”Betyg eller inte? Där tycker vi olika.” Herr talman! Om detta är ett uttryck för att socialdemokratin är på väg att byta ståndpunkt i betygsfrågan, då händer det verkligen någonting fantastiskt i Sverige. Eller också är det bara på det sättet att reklammakarna har insett att socialdemokratin och Sveriges elever tycker olika i betygsfrågan, och att det är detta man menar med orden ”där tycker vi olika”. I ärlighetens namn borde man då ha talat om, att man är emot betygen, och man borde ha redovisat sin egen ståndpunkt. Betygsmotståndet bygger på teorier som saknar stöd i verkligheten. I några kommuner har kraven på att lokalt få besluta om fler betygstillfällen än i årskurserna 8 och 9 blivit så starka att kommunerna ansökt om dispens hos regeringen för att få ge betyg. Det innebär att en mycket stor majoritet av lärarna, eleverna och föräldrarna i dessa kommuner är positiva till och vill ha betyg. Det innebär att skolstyrelsen och administrationen av skolorna i dessa kommuner är beredda att ta det eventuella extra besvär som betyg skulle innebära. Man skulle kunna tänka sig att socialdemokratin i en tid, då det talas mycket om frikommuner, skulle vara beredd att gå denna opinion till mötes — att man på allvar skulle vilja gå till mötes inte bara Sveriges elever utan också de kommuner som vill pröva andra vägar. Det vill inte regeringen. Av detta skäl finns det anledning för riksdagen att bifalla reservation nr 13, till vilken jag nu yrkar bifall. Runt om i vårt land, herr talman, kommer vi de närmaste åren att se hur små skolenheter drabbas av det faktum att vi får färre elever. Vid diskussion om nedläggningar blir det oftast de små skolenheterna som kommer i blickpunkten. Många gånger kommer detta säkerligen att gå odramatiskt till. Andra gånger kommer det att visa sig att den lilla skolan betyder någonting särskilt för bygden, för människorna som bor där, för föräldrarna och för eleverna. Egentligen vore det bara sunt förnuft och rim och reson att man gav föräldrarna en möjlighet att bedriva undervisning i den lilla skolan i fristående form. Georg Andersson har tidigare i dag sagt att vårt förslag i detta avseende bara är ett sätt för oss att friköpa oss från ansvar för glesbygden. Det är inte detta det handlar om. Nej, det är ett sätt att ge föräldrarna möjligheter att ta ansvar för skolgången i glesbygden. Skillnaden är att i socialdemokratins samhälle bussas eleverna till centralorten — i vårt samhälle kan eleverna få gå kvar i skolan på den lilla orten. Av den anledningen anser vi moderater att statsbidragssystemen för grundskolan och för fristående skolor behöver anpassas till varandra. Därför yrkar jag också bifall till reservation nr 24. Herr talman! Detta har i sin tur sin grund i att vi moderater anser att fristående skolor skall ges en möjlighet att fungera på villkor som är någorlunda likvärdiga med villkoren för den offentliga skolan. I andra sammanhang har vi föreslagit riktlinjer för hur statsbidrag skall utgå till fristående skolor. I det här sammanhanget vill jag bara understryka det rimliga i att regeringen fattar beslut enligt de nuvarande riktlinjerna på ett så öppet sätt som möjligt, syftande till att ge fristående skolor bästa möjliga levnadsvillkor inom ramen för det nuvarande systemet. Av detta skäl yrkar jag även bifall till reservation nr 28.
Herr talman! I mitt inledningsanförande tog jag upp enhetlighetsoch likvärdighetsprinciperna. Jag utgick från de diskussioner som förts här i riksdagen om läroplanerna och om skolsystemets inriktning. Det visade sig att alla partier hade ställt upp på dessa principer för skolsystemet. Jag bor själv i en glesbygdsby, där vi har en skola. Men nu får vi av Hökmark höra att när det gäller skolorna i glesbygd skulle det med moderaterna vid styret bli så, att vi föräldrar i den här lilla byn, Vikene, fick ta ansvaret för skolan. Har vi gått ifrån principerna om enhetlighet och likvärdighet i skolsystemet? Ja eller nej, Gunnar Hökmark!
Herr talman! Jag kan inte inse att den här frågan har någonting att göra med enhetlighet och likriktning över huvud taget. Den här frågan gäller inte om föräldrarna it.ex. Drevdagen skall ställas i en sämre situation än om man behåller nuvarande system. Vad den här frågan gäller är om vi i vårt samhälle skall vara beredda att ge föräldrarna en möjlighet att ta ansvar för sina barn i en situation då kommunen inte längre vill bedriva undervisning i en liten skola. Jag har för min del svårt att förstå den poäng som Björn Samuelson här försöker inhösta. Rimligtvis måste det vara bättre att föräldrarna, t.ex. i Drevdagen, får ett litet stöd för att kunna fullfölja sitt engagemang för skolan på orten.

Herr talman! Då skall jag ta upp en av dessa två principer som är beroende av varandra. Hur de är beroende av varandra kan ju Gunnar Hökmark läsa senare i snabbprotokollet från den här debatten. Det förklarade jag nämligen i mitt inledningsanförande. Det gäller enhetlighetsprincipen. Den betyder att alla barn och ungdomar i Sverige har rätt till en enhetlig utbildning, oavsett var de bor i landet, oavsett om de är pojkar eller flickor och oberoende av föräldrarnas inkomst. Den obligatoriska skolan, heter det i samband med denna enhetlighetsprincip som riksdagen var enig om, skall med andra ord vara tillgänglig för alla på ett enhetligt sätt. Det är samma skola som barnen skall möta i hela landet, oavsett om de bor i Vikene i Arvika kommun eller i Danderyd.
Herr talman! Jag förstår fortfarande inte vad Björn Samuelson ser för svaghet i att eleverna it.ex. Drevdagen får möta någon skola. Alternativet till ett bidragssystem som vi förordar är ju att de inte får möta någon skola alls. Rimligtvis måste det, Björn Samuelson, i en situation då kommunen inte längre vill ta ansvar för en skola, vara bättre att vi öppnar en möjlighet för föräldrarna att själva ta detta ansvar. Det kan inte strida mot enhetligheten, om nu den skulle vara ett överordnat mål. Framför allt är det till fördel för eleverna och föräldrarna, och det tycker jag är betydligt mer styrande än den eventuella poäng som Björn Samuelson försöker vinna.

Herr talman! I det betänkande från utbildningsutskottet som nu är aktuellt behandlas bl.a. en motion som jag skrivit tillsammans med några andra ledamöter. Det är motion 1033, som rör försöksverksamhet med betygsfri intagning till gymnasieskolan — och ytterligare ett par frågor. Motionen är avstyrkt, och jag har förstått att man får lära sig att stå ut med sådant. I motiveringen till avstyrkandet vad avser försöksverksamheten med betygsfri intagning till gymnasieskolan framhålls i betänkandet att det för närvarande inte föreligger någon framställning om sådan försöksverksamhet. Det vill jag tolka så, att om t.ex. Norrköpings kommun kommer in med en framställning om att få starta en sådan försöksverksamhet, så kommer kommunen att få göra det. Jag vet nämligen att det i Norrköping pågår ett utredningsarbete för att få fram ett förslag i den riktningen. Jag har inget yrkande.

Herr talman! Jag ber om ursäkt för att jag kommer igen. Det är en kort fråga som jag vill återupprepa. Jag ställde den i mitt förra inlägg, och då hade Birgitta Rydle ingen chans att svara därför att hon saknade replikrätt. Det är en viktig fråga, föranledd av Linnea Hörléns påpekande att borgerligheten stod bakom Lgr 80 när den infördes. Hon menade att det var en obefogad farhåga som jag gav uttryck för när jag sade att det nog inte är så helt med den enigheten i dag. Frågan ställs till moderaterna, och i det här fallet är det kanske Birgitta Rydle som är beredd att svara. Står moderaterna i dag bakom Ler 80 i alla delar?

Herr talman! Det vore faktiskt, tycker jag, en enkel sak för Georg Andersson att på sitt ordföranderum plocka fram det betänkande där Lgr 80 behandlas. Han kan då konstatera att vi, när Lgr 80 antogs av riksdagen, hade reservationer i olika delavsnitt. Dessa reservationer står vi fast vid. Men naturligtvis står vi bakom Lgr 80 i de delar som denna läroplan överensstämmer med vår partimotion.
Herr talman! Nu har jag inte det betänkandet tillgängligt och kan därför inte se i vilka delmoment som moderaterna hade reservationer vid det tillfället. Men i dag gäller det principfrågan om ett samlat högstadium. Det är viktigt att få klarlagt om det är som Linnea Hörlén tror, att det fortfarande i grundprinciperna beträffande Lgr 80 föreligger enighet inom det borgerliga blocket. Det är icke obekant att det det valår i år, och det kan ju vara viktigt för väljarna att få veta vilken sorts skola det skulle bli om olyckan är ftamme till hösten och det blir en borgerlig majoritet i riksdagsvalet. Kommer moderaterna då att driva kravet på att riva upp beslutet om Lgr 80 i huvudfrågan huruvida vi skall ha kvar ett samlat högstadium?